Herr talman! Jag vill först säga till Börje Stensson, som jag sade tidigare, att när det har gällt att få till stånd en bättre samordning för distribution och försäljning av fisk har det gjorts olika försök på en rad områden. Dessa försök har inte lyckats. De har slutligen spruckit på grund av att fiskarna inte har kunnat enas i fråga om försäljningen. Det har gjorts försök att ekonomiskt stimulera fiskare till en bättre samordning och för att få till stånd en mera rationell distribution. Det här är ett led i denna strävan. Vi hoppas att det kan vara en väg till att få bättre förhållanden på detta område. Till Jens Eriksson vill jag säga, att eftersom laxfisket också har betydelse för yrkesfisket, är det självklart att man gör en gemensam satsning. Det är också självklart att detta kan innebära en betydligt utökad möjlighet för yrkesfiskarna. Det gäller bara att anpassa sitt fiske till de nya förhållanden som kommer att råda i Östersjön.

Herr talman! I det nu föreliggande betänkandet från jordbruksutskottet behandlas olika frågor inom fiskets och vattenbrukets område. Jag har tillsammans med Kjell A. Mattsson väckt en motion som tar upp utvecklingen av vattenbruket. Detta är en förhållandevis ny näring som är under uppväxande. Vattenbruket har under de senaste åren ökat i betydelse, bl.a. i Bohuslän. Speciellt gäller detta musselodlingen. I Bohuslän har näringen redan fått en inte oväsentlig betydelse för sysselsättningen i länets skärgårdsoch glesbygdsområden. I dessa områden, där sysselsättningssituationen är bekymmersam, ställs stora förhoppningar på vattenbruket. En ny näring som är under uppväxande har naturligtvis en del problem att brottas med, och det är viktigt att samhället på olika sätt stöder en sådan näring, så att den kan utvecklas positivt. Sådant stöd måste lämnas på olika områden, t.ex. genom medverkan till näringens kapitalförsörjning liksom till forskningsinsatser och genom ett förenklat tillståndsförfarande. Ett viktigt led i samhällets stöd till vattenbruket är att ökade ekonomiska resurser ställs till förfogande genom att utvecklingsfonderna ges ökade möjligheter att lämna s.k. vattenbrukslån. Villkoren för vattenbrukslån bör i princip utformas i enlighet med de nu gällande reglerna för fiskerilån, dvs. att de två första åren är ränteoch amorteringsfria och att räntesatsen sätts till två tredjedelar av riksbankens diskonto. Amorteringstiden bör vara förhål landevis lång, t.ex. 20 år. Dessa lån skall kunna beviljas både till odlingsprojekt och till förädlingsindustrin. Jordbruksutskottet säger i sitt yttrande över motionerna att det inte behövs fler former för statligt stöd till odlingsverksamheten. Jag delar inte denna uppfattning, och den delas inte heller avt.ex. utvecklingsfonden i Göteborgs och Bohus län. Tvärtom skulle ett sådant vattenbrukslån som jag beskrivit vara till stort gagn för näringen. De kunskaper som i dag finns hos naturvårdsverket och andra miljövårdande myndigheter angående vattenbrukets miljöpåverkan kommer i all huvudsak från studier i insjöar. Dessa erfarenheter och kunskaper kan inte överföras till att gälla odlingsverksamhet i havet. Strömförhållanden, vattendjup och salthalt är exempel på sådana faktorer som gör undersökningsresultat utförda i insjöar näst intill värdelösa när det gäller att göra bedömningar av miljöpåverkan i havet. Denna bristfälliga kunskapsgrund har bl.a. lett till att tillståndsärenden fördröjts och att ett visst mått av godtycke kommit att påverka handläggningen. När det gäller musselodlingar vet vi att i princip ingen negativ miljöpåverkan sker. I den mån någon påverkan sker över huvud taget är det en positiv sådan, eftersom musslorna tar åt sig näringsoch gödningsämnen som finns i vattnet. Dessutom förekommer inga tillsatser av vare sig foder eller antibiotika. Beträffande fiskodlingar är bilden något mer komplicerad, bl.a. därför att ett visst foderspill kan förekomma. För att bygga upp erforderlig kunskap om hur denna typ av anläggningar påverkar miljön i havet, har vi föreslagit att en referensanläggning utses. Vid en sådan anläggning kan miljövårdande myndigheter genom studier och långsiktiga provtagningsserier noggrant följa den miljöpåverkan som sker. I samarbete med den berörda anläggningen kan också försöksverksamheter genomföras, t.ex. försök med uppsamlingsanordningar för foderspill, i syfte att minimera den miljöpåverkan som sker. Behovet av en allmän kunskapsuppbyggnad inom vattenbrukets område är, som jag har sagt, synnerligen stor. Det gäller framför allt elementär grundforskning men också forskning inom speciella områden som förekomsten av algblomningar och deras inverkan på t.ex. musslor. Vad som just nu händer i de bohuslänska musselodlingarna är ett utmärkt exempel på att mycket kunskap saknas. För närvarande råder förbud att saluföra musslor på grund av höga gifthalter i musselköttet, men ingen kan förklara varifrån dessa gifthalter kommer. Situationen är nu så allvarlig att den borde föranleda staten att gå in med någon form av katastrofbistånd till musselnäringen, som annars riskerar att helt slås ut. Ökade forskningsinsatser är nödvändiga, och i utskottets betänkande är skrivningen kring den problematiken ganska positiv — det vill jag gärna medge. Men låt mig då påpeka att dessa insatser brådskar. Det räcker inte med positiva skrivningar, utan det behövs konkreta åtgärder, som kan vidtas mycket snart. När det gäller de s.k. miljöavgifterna som staten belastar vattenbruket — Nr 141 med kan jag bara beklaga att jordbruksutskottet ännu en gång avvisat våra Torsdagen den motionskrav om att vattenbruksverksamheten skall undantas från sådana 9 maj 1985 avgifter. Låt mig avslutningsvis till min glädje konstatera att man nu är enig om att havsfiskelaboratoriet skall vara kvar i Lysekil. Detta är glädjande — det är bara tråkigt att det skulle behövas så lång tid och en nedläggning av Uddevallavarvet för att komma fram till den uppfattningen. Herr talman! Jag har inget yrkande. Det torde inte vara särskilt meningsfullt att yrka bifall till enskilda motioner mot ett enhälligt utskott. Men jag har ändå velat redovisa dessa synpunkter inför kammaren.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 6, 7 och 8 i jordbruksutskottets betänkande nr 32. Jag var inte närvarande när utskottet justerade sitt betänkande och kunde därför inte få min reservation till protokollet då, men jag hoppas att den försummelsen med dagens yrkande blir gottgjord. Jag vill för övrigt yrka bifall också till kommunistreservationen nr 9. Det här är väl knappast vare sig tiden eller platsen att diskutera lokalisering av havsfiskelaboratorier i Östersjön, även om flera motioner har väckts i den frågan. Sedan regeringen förklarat sig inte ämna aktualisera dessa angelägenheter får de anses ha fallit för den här gången. John Andersson har emellertid fört in någonting nytt i debatten — ett nytt bräckvattenslaboratorium. Som den kloke man han är har han föreslagit dess placering till Karlskrona. Utskottet har — mycket kort — avfärdat förslaget med att det saknar aktualitet. Men mot den frasen opponerar jag mig å det bestämdaste. Med den särställning som Östersjön har som laxproducent är tvärtom allt som kan främja laxen ständigt aktuellt. Sedan kan det vara en helt annan sak när de ekonomiska förhållandena gör det möjligt för oss att förverkliga önskningarna. Här omnämnda angelägenheter har under de senaste riksmötena flera gånger, åtminstone delvis, berörts. Jag skall därför nu, herr talman, inskränka mig till att uttrycka en förhoppning att det nya jordbruksutskott som kommer att väljas i oktober skall se positivt på Östersjölaxens, bräckvattenlaxens, framtid. Herr talman! Jag har inget yrkande utöver vad jag tidigare anfört.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningens 6 kap. 1 § får jag meddela att eftersom interpellanten inte kan ta emot svaret den 10 maj, då jag hade avsett att besvara interpellationen, kommer svaret att lämnas fredagen den 31 maj.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har ställt följande två frågor angående planeringen av det nya Wasamuseet: 1. Hur långt har planeringen för en förläggning av Wasamuseet till Galärvarvet kommit? 2. Harisamband med planeringen några omständigheter framkommit som talar för en placering i Alkärret? Beträffande den första frågan vill jag inledningsvis nämna att regeringen i april månad 1984 gav byggnadsstyrelsen i uppdrag att projektera det nya Wasamuseet i huvudsaklig överensstämmelse med det bearbetade tävlingsförslaget ”Ask”, som innebär en placering i Galärvarvsdockan. Beslutet grundar sig på den redovisning som byggnadsstyrelsen lämnade om den genomförda arkitekttävlingen om ett nytt Wasamuseum. Vidare vill jag nämna att byggnadsstyrelsen tillsammans med Stockholms kommun under mars månad i år anordnade en utställning i Kulturhuset i Stockholm om det nya Wasamuseet. Utställningen hade sin tonvikt på att visa hur det nya museet kommer att påverka stadsbilden i området. För närvarande pågår alltså projekteringsarbetet i enlighet med regeringens uppdrag. Enligt vad jag inhämtat från byggnadsstyrelsen avser byggnadsstyrelsen att redan i sommar redovisa systemhandlingar för projektet och samtidigt begära uppdrag om utförande. Regeringen har i årets budgetproposition beräknat medel för vissa förberedande arbeten för nybyggnad av museet. Enligt byggnadsstyrelsens tidsplan för projektet är det aktuellt att vissa markarbeten påbörjas vid årsskiftet 1985-1986. Beträffande fråga 2 kan det vara intressant att först konstatera att byggnadsstyrelsen redan under våren 1980 gjorde jämförande studier mellan en förläggning av museet till Alkärret resp. Galärvarvsdockan. Resultatet av undersökningen utföll till Galärvarvsdockans fördel. Bl. a. mot bakgrund härav angav den dåvarande regeringen i ett planeringsdirektiv till byggnadsstyrelsen att den fortsatta planeringen av museet skulle utgå från att skeppet placeras i dockan. Den därefter genomförda arkitekttävlingen med efterföljande bearbetning av de två vinnande tävlingsförslagen har bekräftat att en placering i Alkärret skulle innebära betydande svårigheter med tanke på grundförhållandena vid platsen och därmed stora merkostnader för projektet. Den nu fortsatta planeringen visar att en placering i Galärvarvsdockan är tekniskt mycket lämplig, att de fördelar som nämnts för en placering i Alkärret även kan uppnås vid placeringen i dockan och att intrånget i Galärvarvsparken är begränsat. Mot bakgrund härav finner jag ingen anledning att ompröva det projekteringsuppdrag som lämnats till byggnadsstyrelsen.

Herr talman! Ett av de första ärenden som mötte mig när jag 1976 blev utbildningsminister var frågan om ett nytt Wasamuseum. De nuvarande lokalerna var från början ett provisorium, som skulle ersättas med ett permanent museum efter en tioårsperiod. Den nuvarande dockan håller nätt och jämnt samman. Det har i flera år varit hög tid att ersätta provisoriet med en permanent museibyggnad. Redan 1973 hade byggnadsstyrelsen redovisat ett lokalprogram för en sådan. Den "dåvarande socialdemokratiska regeringen uppdrog i juni 1976 åt byggnadsstyrelsen att planera och förbereda projektering av permanenta lokaler för Wasa. I juli 1979 — under folkpartiregeringen — redovisade byggnadsstyrelsen detta program och bad om rätt att anordna en allmän arkitekttävling. Under våren 1980 gjorde byggnadsstyrelsen förnyade studier av en förläggning till dels Alkärret, dels Galärvarvet. Resultatet utföll till Galärvarvets fördel, med hänvisning till bl.a. följande faktorer: — Galärvarvsdockan utgör en redan utsprängd volym. Ponton och sättar kan utnyttjas när Wasahallen byggs. Nr 142 — Grundförhållandena vid Galärvarvet är bättre än vid Alkärret. Fredagen den — Nuvarande museum störs mindre under byggnadstiden. 10 maj 1985 — Marken vid Galärvarvet är statlig. Vid en förläggning till Alkärret blir det fråga om markköp för ca 20 milj.kr. — Kajer finns och planering är utförd på Galärvarvsområdet. Om planeringen för ett permanent I september 1980 — under den andra trepartiregeringen — träffades en Wasamuseum principuppgörelse mellan staten och Stockholms kommun som bl.a. innebar att kommunen och staten var överens om att planeringen för permanenta lokaler skulle avse en förläggning till Galärvarvsdockan. I juli 1981 gav regeringen i uppdrag åt byggnadsstyrelsen att utföra fortsatt planering och förberedande projektering av permanenta lokaler för utställning av regalskeppet Wasa. Byggnadsstyrelsen bemyndigades samtidigt att anordna en allmän arkitekttävling för projektet. Herr talman! Jag har ansett det vara angeläget att redovisa att åtminstone sex olika regeringar, av varierande märke, har medverkat i detta ärende. Övertygande sakskäl har vid flera tillfällen redovisats för en placering av det nya museet till Galärvarvsområdet. Handläggningen av ärendet har pågått under en mycket lång tidsperiod. Det är nu hög tid att det gamla provisoriet ersätts av ett permanent museum. Wasa måste få komma till ro i vackra och ändamålsenliga lokaler.

Herr talman! På en punkt håller jag med Elisabeth Fleetwood i hennes argumentering. Det är olyckligt om man måste fatta beslut under stor oenighet — det gäller egentligen i varje fråga. Det hade naturligtvis varit Önskvärt att vi i enighet kunnat fatta ett beslut om Wasamuseets permanenta placering. Men skulle vi vänta till dess att vi i denna fråga vunne enighet, skulle vi komma i den situationen att vi möjligen inte behövde lösa problemet alls — Wasa skulle under tiden försvinna, inte längre vara något att spara. Vi har alltså befunnit oss i ett läge där vi måste ta ställning och fatta beslut — om vi vill behålla Wasa. Jag fick vid ett tidigare tillfälle kritik för att jag uppsköt beslutet. Det gjorde jag bl.a. därför att jag fann det angeläget att pröva också de argument som i en skrivelse framfördes av Föreningen Östermalm. Den opinionen har således inte blivit förbigången eller överkörd, utan den har fått sin sak prövad. Vid sitt ställningstagande fann regeringen att de argument som framförts av Föreningen Östermalm inte gav anledning till en ändring i fråga om placeringen. Regeringen stod därför fast vid det beslut som bl.a. min företrädare som ansvarigt statsråd för detta område hade medverkat till att regeringen tidigare fattat. Låt mig säga beträffande frågan om vilka som har tillstyrkt och vilka som inte gjort det att det faktiskt är ett stort antal instanser som har tagit ställning för den placering som nu är aktuell. Det har bl.a. varit Stockholms kommun, Elisabeth Fleetwood gör en stor affär av skönhetsrådets bedömning, och det är riktigt att skönhetsrådet är ett betydelsefullt organ. Men jag vill påminna om, Elisabeth Fleetwood, att skönhetsrådet inte är ett regeringens remissorgan. Det är en instans som Stockholms kommun har som sitt organ för att få synpunkter och beslutsunderlag i frågor som kräver kommunens ställningstagande. Även om skönhetsrådet, som alltså är det kommunala organet, i det här fallet har gjort en bedömning som resulterat i att rådet föreslagit något annat än vad kommunen sedan kommit fram till, har kommunen ändå beaktat vad dess speciella råd för sådana här frågor har sagt men funnit att detta inte bör motivera beslutet från kommunens sida. Det vore märkligt om vi systematiskt skulle ta hänsyn till olika remissinstansers underorgan. Jag måste fråga Elisabeth Fleetwood om det är en rekommendation från hennes sida att regeringen skall åberopa olika kommunala nämnder och fatta beslut på grundval av en direktremiss från en kommunal nämnd till regeringen. Det vore enligt min mening att något illa hantera den kommunala beslutsordningen. Jag tycker med andra ord att man i det här sammanhanget har behandlat skönhetsrådets yttrande på ett korrekt sätt. Här ställdes frågan om jag anser att skönhetsrådets bedömning är ogrundad. Det anser jag naturligtvis inte. Som stockholmare tycker jag att skönhetsrådet skall göra sina bedömningar, men rådet kan inte ensamt vara avgörande i sådana här frågor, och framför allt är det kommunen som skall göra den slutliga bedömningen. Jag anser inte att kostnaderna är marginella. Elisabeth Fleetwood och jag rör oss möjligen med skilda marginaler, men jag vill säga att jag normalt inte räknar 25 miljoner till de marginella insatserna, i all synnerhet inte som jag nu upptäcker att de 25 miljonerna kräver ytterligare en investering, nämligen investeringen för en tunnelbana. Det är ju här fråga om att leda i bevis att man med en annan placering skulle kunna få minskad trafik. Nu tror jag att det argumentet är ett av de minst lyckade bland dem som anförs mot den föreslagna placeringen. Jag undrar om inte Elisabeth Fleetwood borde överge just detta argument. Det är ungefär 100 meter mellan de olika placeringarna. Man frågar sig om en utbyggnad av tunnelbanan till någon plats i närheten av Gröna Lund skulle innebära att folk inte skulle vilja gå från en tunnelbaneuppgång där till Nordiska museet. I själva verket är det ju också så att Djurgården är avstängd för biltrafik hela sommaren under lördagar, söndagar och helger. Det finns knappast några parkeringsplatser på Djurgården. De allra flesta som tar sig dit i dag promenerar eller åker buss över Djurgårdsbron. Skulle vi föra en typ av argumentering som innebär att vi räknade med hur mycket Djurgården nöts av skosulor, måste vi konstatera att nötningen blir mindre ju närmare Djurgårdsbron Wasavarvet ligger, men en sådan argumentering tycker jag knappast är relevant. Nej, låt oss ta ställning till och diskutera det som är det centrala. Det här är en fråga där medborgare i Stockholm och i hela Sverige har skilda uppfattningar. Efter en omfattande, mycket gedigen utredning har man stannat för det förslag till lösning som har vunnit de flestas tillstyrkan och gillande. Det innebär naturligtvis att några har blivit besvikna och missnöjda, men mot bakgrund av den omsorg som lagts ner på planeringen tycker jag nog att man får acceptera detta. Bland de brev som jag har fått i den här frågan — och de är ganska många — finns ett som innehåller ett förslag som möjligen skulle kunna lösa den här konflikten. Det kom från en person som skrev att han tyckte att man inte skulle lägga Wasa vare sig i Alkärret eller i Galärvarvsdockan. Han tyckte att vi skulle göra henne sjövärdig igen och sända ut henne över haven för att göra propaganda för vårt land. Det förslaget har jag emellertid inte låtit försena beredningen av och beslutet i ärendet.

Herr talman! Vad jag försökte illustrera med mitt korta inlägg var att handläggningen av frågan om Wasavarvets nya lokalisering pågått många, många år. Redan för tio år sedan sade de som är ansvariga att det brådskade med ett beslut därför att det nuvarande provisoriet aldrig var avsett att stå så länge. Ansvaret för att bevara Wasa är det viktigaste av allt. Det har lett till att en rad regeringsbeslut genom åren har fattats. För ett ganska stort antal år sedan bestämde man sig för att av en rad redovisade skäl Galärvarvet var att föredra som slutlig lokalisering. Sedan är det tyvärr så, att det finns delade meningar. Jag har partivänner på Östermalm som har samma uppfattning som Elisabeth Fleetwood. Men jag tror att också de inser att förr eller senare måste man ta ställning. Det finns inte obegränsat med tid på den här punkten. Alla kan inte bli tillfredsställda. Jag skulle vilja varna för tanken att man har tid att vänta ytterligare. Jag tror faktiskt inte att det nuvarande provisoriet tål någon ytterligare fördröjning.
Herr talman! Jag vill understryka det som Jan-Erik Wikström sade i slutet av sitt inlägg nyss, nämligen att Wasa inte klarar att den här frågan förhalas ytterligare. Det är alltså inte bara en fråga om kostnader utan också en fråga om att faktiskt rädda Wasa för framtiden. Det resonemang om skönhetsrådet som Elisabeth Fleetwood för kräver tydligen ett förtydligande. Vad jag ville påpeka var att skönhetsrådet, som kommunalt organ, naturligtvis har en kompetens som är värd att lyssna till och att respektera. Men om regeringen skulle anföra skönhetsrådets yttrande som det avgörande motivet för att gå emot en mycket bred grupp tillstyrkande instanser — bland vilka det organ, Stockholms kommun, som i sig innesluter skönhetsrådet tillstyrker förslaget i fråga — vore det faktiskt ganska uppseendeväckande. Då skulle man etablera en ny praxis när det gäller att hantera kommunala nämnders yttranden i skilda sammanhang. Om det däremot hade varit så, att det var ett annat majoritetsförhållande bland remissinstanserna, hade man naturligtvis kunnat använda sig av skönhetsrådets argumentering. Man kan inte åberopa skönhetsrådet i egenskap av yttrande organ med den styrka som Elisabeth Fleetwood gör. Sedan ännu en liten omgång när det gäller tunnelbanan. Elisabeth Fleetwood säger nu: T-banan kommer ändå och därför behöver man inte räkna på kostnaderna för den. Den har nämligen inte med Wasa att göra. Ja, det är vad Elisabeth Fleetwood sade och det är precis vad jag vill säga, nämligen att byggandet av en tunnelbana till Djurgården inte har med Wasafrågan att göra.

Herr talman! Jag ber om överseende, Elisabeth Fleetwood, om jag i mitt resonemang om tunnelbanan förefaller vara demagogisk och osaklig. Det som jag faktiskt ville peka på är följande. Menar Elisabeth Fleetwood verkligen — måste jag återigen fråga — att en tunnelbana till Djurgården, med en tunnelbanestation i trakten av Gröna Lund, inte skulle kunna klara trafikförsörjningen och vara ett bra alternativ för dem som skall besöka institutioner i närheten av Nordiska museet? Det var det argument som Elisabeth Fleetwood hade. Hon menade att det var tunnelbanan som skulle möjliggöra den perfekta lösningen med placeringen vid Alkärret. Jag instämmer i den höga uppskattningen av tunnelbanans kvaliteter, men den kommer att vara värdefull oavsett var Wasa ligger. Klarar Wasa en ytterligare fördröjning? Nej, de rapporter och bedömningar som har gjorts av sakkunnigt folk tyder på att hon inte gör det. De synpunkter som har framförts från Föreningen Östermalm och andra är inte radikalt nya synpunkter. Det är de krav och önskemål som har bearbetats i en offentlig debatt och en diskussion i de olika beredningsorganen under drygt tio år. Det är därför som vi nu måste säga att vi uppenbarligen inte blir eniga i denna fråga, och då måste vi vara beredda att fatta beslut.

Herr talman! Sten Svensson har frågat utbildningsministern hur regeringen principiellt ser på skolans eventuella medverkan vid distribution av politiskt propagandamaterial. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Låt mig först erinra om att det av 1980 års läroplan för grundskolan följer att skolans urval och behandling av stoff i alla ämnen skall präglas av saklighet och allsidighet. Skolan skall vara öppen för att skiljaktiga värderingar och åsikter framförs och hävda betydelsen av ett personligt engagemang. I samhället finns ett rikligt informationsutbud genom böcker, tidskrifter, broschyrer, tidningar och etermedier. Av läroplanen framgår att detta utbud, kritiskt utnyttjat, kan utgöra kunskapskällor i skolarbetet och att det kan och bör användas då man söker en bild av hur olika grupper och intressen söker påverka oss i skilda riktningar. Det är viktigt att skolan på detta sätt ger eleverna förutsättningar att kritiskt värdera den information och den kunskap de utsätts för. Jag har fullt förtroende för att lärare och elever kan hantera såväl informationsmaterial från fackliga organisationer som information från samhället i övrigt inom de ramar som läroplanen ger. Det finns enligt min mening inte någon anledning till särskilda åtgärder från regeringens sida när det gäller distribution till skolor av exempelvis fackligt informationsmaterial.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret på min interpellation. Mot bakgrund av några aktuella händelser har jag tagit upp frågan om huruvida personal i offentlig tjänst — i det här fallet inom skolan — utan vidare skall medverka till distribution av visst politiskt propagandamaterial. Skall skolan lära tioåringar rita plakat med texten ”Bort med betygen” till första maj eller spela tärningsspel — där man får stå över fyra kast om man hamnar på ruta med borgerlig regering? Dessa inslag finns i LO:s senaste material om första maj, som erbjudits skolor från mellanstadiet och uppåt som undervisningsmaterial. LO erbjuder sitt material gratis till skolorna. Det består av ett tolvsidigt elevhäfte i fyrfärg. Det innehåller texter och noter till Internationalen och Arbetets söner, en tecknad serie kallad ”Lotta och Micke demonstrerar” och instruktioner om hur man gör plakat och banderoller till förstamajtåget. Mittuppslaget är gjort som ett tärningsspel som följer arbetarrörelsens utveckling. På ruta 1979 står det: ”Borgerlig regering igen! — vänta fyra kast.” Under texten sitter en piprökande person och sover. På rutan 1982 står det: ”-valseger! Gå direkt i mål! !” Som jag påpekar i interpellationen, har LO medsänt ett följebrev där man motiverar sitt erbjudande med bl.a. följande ord: ”Det är naturligt att i undervisningen följa upp firandet av 1 maj som en av årets helgdagar.

Det svar som statsrådet Göransson har presenterat är dess värre mycket undanglidande och oprecist. LO:s följebrev är formulerat på ett sådant sätt att det indirekt är fråga om en uppmaning till skolans personal att använda materialet i undervisningen. Det förhållandet motiverar några följdfrågor: 1. Anser statsrådet Göransson att LO-häftet är läromedel enligt Lgr 80 och att det präglas av saklighet och allsidighet? 2. Anser statsrådet Göransson att budskapet i häftet är sådant som skolans tioåringar skall behöva ta ställning till, eller är det inte meningen att de skall ta ställning? 3. Anserstatsrådet Göransson att materialet — även mycket kritiskt utnyttjat — över huvud taget är av sådan kvalitet att det förtjänar att spridas inom skolvärlden? Mitt eget svar, herr talman, är nej — ett klart och entydigt nej på de här tre frågorna. Vad svarar statsrådet Göransson — ja eller nej? Frågorna har sitt intresse mot bakgrund av det organisationsstöd som stat och kommun svarar för, vilket kan användas till att finansiera aktiviteter riktade mot skolan. Frågan är om stat och kommun skall fortsätta att bevilja dylikt stöd när vi kan konstatera att t.ex. LO har råd att producera ett kvalitativt dåligt material till mycket höga kostnader. Jag kan inte tänka mig att övriga parter på arbetsmarknaden, eller andra intresseorganisationer, skulle kunna komma på samma idé — eller menar statsrådet Göransson att det är fritt fram för t.ex. 4 oktober-kommittén eller Skattebetalarnas förening att göra om bedriften för balansens skull? Enligt min bestämda mening skall material av den här kvaliteten icke distribueras inom skolan — och ännu mindre användas i undervisningen — alldeles oavsett vilken organisation eller intressegrupp som producerat detsamma. Är statsrådet Göransson beredd att göra samma principdeklaration som jag här har gjort? Frågorna har, som jag antydde inledningsvis, en vidare aspekt. Skall personal i offentlig tjänst medverka till distribution av politisk propaganda utan att vissa fasta spelregler som alla partier kan vara överens om iakttas? Frågan har sitt intresse inför den annalkande valrörelsen. Vi har nyligen erfarit vad socialdemokratin kan prestera så här tidigt, nämligen en film med ett inslag från skolan där barn motas bort från skolbespisningen. Kommer socialdemokratin att följa Aftonbladets råd att ”dra in eländet”, eller finns det risk för att även denna film och broschyrer på samma tema som i filmen kommer att dyka upp inom ramen för arbetarrörelsens skolinformation?

Herr talman! Jag har med intresse följt statsrådet Göranssons svar på Sten Svenssons interpellation, och jag håller med min kollega från Skaraborg att svaret är mycket diffust. ”Skolans urval och behandling av stoff i alla ämnen skall präglas av saklighet och allsidighet”, citerar statsrådet ur läroplanen, men jag tycker inte att han drar ut konsekvenserna av detta. Att använda ett rent propagandamaterial för en politisk åskådning i undervisningen kan faktiskt inte stämma överens med målsättningen om saklighet och allsidighet. Att informera om skiljaktiga värderingar och åsikter är bra. Det skall skolan göra. Men därifrån till att låta eleverna aktivt arbeta med plakat för en förstamajdemonstration och ett tärningsspel som förmedlar en ensidig politisk propaganda är steget mycket långt. Saklighet och allsidighet har bytts ut mot ensidighet och indoktrinering, och det hör inte hemma i en skola som är till för alla barn. Statsrådet säger vidare att han har fullt förtroende för att lärare och elever kan hantera ett sådant här material inom de ramar som läroplanen ger. Låt mig då påpeka att eleverna, som i det här fallet kan vara i tioårsåldern, knappast är mogna att ta ett sådant ansvar. Eftersom jag själv har varit lärare i många år måste jag också säga att det ofta kan vara svårt att sovra i allt det material man får till skolan för att använda i sådana ämnen som samhällskunskap, religionskunskap och andra värderande ämnen liksom i OÄ-ämnen, när det gäller mellanstadiet. Här har LO gjort ett rejält övertramp, för inte anser väl landets skolminister att eleverna på mellanstadiet aktivt skall engagera sig för ett politiskt parti på skoltid? Det är den kompletterande fråga jag skulle vilja ställa till skolministern.

Herr talman! Vi har med jämna mellanrum debatter här i kammaren som rör vad man får och inte får göra i fråga om opinionsbildning, i fråga om spridande av budskap, i fråga om — vad man bör, vad man får, vad man inte bör och vad man inte får göra. Regeringen har nyligen lagt fram en proposition om ett visst regelsystem för distribution av videogram, dvs. TV-program över kabel. Det har utlöst en kanonad, och man har sagt att egentligen måste varje regel tas bort därför att yttrandefrihetskravet innebär att man i varje läge måste ha obegränsad tillgång till alla kanaler för varje form av yttrande och påstående. Jag finner det därför litet uppseendeväckande när två företrädare för moderata samlingspartiet ställer frågor om vilka regelskrivningar regering och riksdag bör göra visavi en facklig organisation i fråga om de brev som den organisationen skriver och riktar till skolan. En facklig organisation liksom en enskild medborgare får skriva vad de vill och rikta det till skolan. Riksdag eller regering kan inte rimligen gå in som censurorgan och granska vad som står i de meddelanden som skickas dit.

Det är faktiskt en viktig yttrandefrihetsfråga — skall vi låta organisationer skriva även dumma brev, om de nu skulle vara dumma? Man kanske skall ha den rätten i ett fritt och öppet samhälle. Skall religiösa i sitt material få tala om att de tror på Gud? Vi har ju haft en lång censurtradition på det här området, när vi i folkbildningssektorn inte gav statsbidrag för bibelstudier om man avslutade bibelstudierna med bön; eftersom man då hade visat att man tagit bibelstudierna på allvar kunde man inte få statsbidrag för dem. Denna något rigida inställning har vi nu befriat oss från, och det tycker jag är bra. Jag tycker att vi skall ha den öppenheten. Vi har nu i läroplanen vidgat begreppet läromedel och sagt att läromedel är sådant lärare och elever kommer överens om att använda för att nå uppställda mål och där finns ett rikligt informationsutbud — genom etermedier, böcker, tidskrifter, broschyrer och tidningar. Det är rimligt att man använder också partsinlagan. Det LO-material ni kritiserar är ett material där Landsorganisationen säger: Det här är Landsorganisationens uppfattning; det syns på varenda rad, och kritiken gäller egentligen just att det på varje rad så tydligt framgår att Landsorganisationen står bakom materialet. Det tycker jag faktiskt är en fördel — jag utgår ifrån att vi har så bra lärare i samhällsorienterande ämnen och så bra mellanstadielärare att de vet vad Landsorganisationen är och möjligen har någon aning om vilka värderingar — också politiskt — som kan dominera Landsorganisationen. Jag tror alltså inte att detta är den smygande fara, som ni här påstår. Det är en part som öppet deklarerar vad man tycker, och det kan man göra mer eller mindre skickligt, mer eller mindre omdömesgillt. Men det vore verkligen allvarligt om vi som grundläggande princip hade att den som i samhällslivet utanför skolan representerar partsintressen aldrig skulle få redovisa de intressena öppet och tala om att det är det man gör. Jag har alltså ingen anledning att bedöma kvaliteten — den får varje avsändare stå för. Jag brukar inte stiga upp och recensera de brev jag får och uttala mig om kvaliteten på dem — det får varje avsändare för sig stå för. Däremot brukar jag när jag gör min egen bedömning ta ställning till hur jag skall använda brevet, i vad mån jag skall åberopa det och i vad mån jag skall avvisa innehållet i det. Jag tycker alltså att både Sten Svenssons och Lars Hjerténs sätt att ta upp den här frågan i hög grad röjer en ambition att censurera, att begränsa, och den reagerar jag emot. Låt mig bara när det gäller den reklamfilm som jag fick en tilläggsfråga om av Sten Svensson påpeka att den faktiskt är censurerad och godkänd av statens biografbyrå. Den är censurerad, eftersom vi på filmområdet har en statlig censur.

Herr talman! Givetvis delar jag Bengt Göranssons uppfattning när det gäller censur och förbud: Vi skall ha så litet av den varan som möjligt. Men man kan faktiskt inte jämföra den obligatoriska grundskolan med samhället i övrigt. Grundskolan har vissa bestämmelser och regler om allsidighet, opartiskhet och mångsidighet. Ute i samhället finns inte dessa regler när vi själva tar ställning. Grundskolan måste ta hänsyn till detta. Då passar inte denna typ av material som vi har berört här in i sammanhanget. Det finns inget utrymme för det om man skall följa läroplanen Lgr 80. Det är viktigt att skolan presenterar politiken på ett sådant sätt att eleverna blir intresserade och själva kan sätta sig in i politiska frågor — det är helt klart. Jag håller med om att det kan vara svårt att dra gränsen mellan det som är intresseväckande undervisning och det som är direkt propaganda och som inte hör hemma i skolan. Det kan alltså vara svårt att hålla rågången klar mellan dessa två olika uppgifter i samhället. En sådan uppgift underlättas inte om man får propagandamaterial av det här slaget. Det ställs då mycket stora krav på lärarna. Vi har redan berört den film som har resulterat i ett häfte som har tillställts de elever som går i gymnasiet — de har inte fått det i skolan utan de har fått det hem i sina brevlådor. Det är ett material som sprids under den här valrörelsen, vilket är utomordentligt allvarligt. Eftersom häftet skickas hem till ungdomarna får man hoppas att den desinformation som sprids kan motverkas genom samtal och diskussioner. Men den möjligheten finns inte alltid i alla hem. I varje fall finns det inte några lärare som står redo att hjälpa till med granskning och sovring. Jag skulle vilja ställa en fråga till skolministern. Den bild av skolan som presenteras i det här häftet som går ut till gymnasieeleverna ger intrycket att man, om det blir en borgerlig valseger, måste betala sin skollunch, och kan man inte betala får man ingen lunch; man får stryk. Är det denna bild socialdemokraterna vill ge av en mellanstadieskola efter en eventuell borgerlig valseger?

Herr talman! Det är ingalunda fråga om en förbudsdiskussion. Självfallet får LO skriva och trycka vad man vill. Det är inte det debatten gäller. Debatten gäller om det här materialet är av den kvaliteten att det förtjänar att spridas och användas som undervisningsmaterial i skolan. Jag vill påminna statsrådet Göransson om de tre frågor som han inte gick in på i sitt svar: Anser statsrådet Göransson att LO-häftet är läromedel enligt läroplanen Lgr 80 och att det präglas av saklighet och allsidighet? Det var den första frågan. Är budskapet i häftet sådant som skolans tioåringar skall behöva ta ställning till? Det var den andra frågan. Och den tredje frågan är: Anser statsrådet Göransson att materialet, även mycket kritiskt utnyttjat, över huvud taget är av sådan kvalitet att det förtjänar att spridas inom skolvärlden? Detta var alltså de tre frågor jag ställde och som jag nu påminner om och ber att få ett svar på. Jag ställer frågorna mot bakgrund av att det beviljas offentliga medel från stat och kommun till organisationerna. Enligt uppgift betalar skolöverstyrelsen ut följande belopp i anslag till de fackliga organisationerna centralt under innevarande budgetår — till LO 1095 000 kr., till TCO 650 000 kr., till SACO-SR 315 000 kr. Dessa belopp kan användas för skolinformation. Ett annat exempel är att samtliga kommuner i Stockholms län under år 1984 utbetalade 75 000 kr. i bidrag till skolinformatörernas verksamhet inom LO. Jag undrar om vi i ett ekonomiskt läge där vi lånar allt fler miljarder från utlandet skall fortsätta att ge statliga bidrag av den här typen, ifall det kommer fram material av det här slaget. Jag skall fortsätta, eftersom den här frågan har en vidare aspekt. Den gäller ytterst: Skall personal i offentlig verksamhet ställa upp och sprida den här typen av material när det kommer? Jag riktar mig i och för sig inte mot att man skriver och trycker det här materialet. Det gäller inte förbud här. Frågan gäller om man skall ställa upp och använda och sprida material av detta slag. Ytterligare ett exempel hämtar jag från en offentlig arbetsplats. Häromda gen ville några företrädare för arbetarrörelsen dela ut socialdemokraternas valhandbok nr 2— det är den som jag har här — till vårdtagare på en institution i min egen valkrets. Men eftersom personalen där hade bättre omdöme än uppdragsgivarna stoppades det. Att materialet innehåller en mängd felaktiga beskyllningar mot oss moderater får vi ta upp i ett annat sammanhang. Men att kräva att personal i offentlig tjänst utan vidare skall ställa upp och dela ut politisk propaganda är att gå för långt. Eller menar statsrådet Göransson att alla övriga partier skall sätta i gång med samma metoder? Det är i så fall inte att undra på att kostnaderna stiger. Och skall detta verkligen tillåtas i vårt nuvarande samhällsekonomiska läge? Det största partiet har ju de största ekonomiska resurserna och får väl också anses ha ett särskilt ansvar. Menar statsrådet Göransson att partistöden från stat och kommun skall fortsätta att öka för att man skall kunna finansiera nya kampanjer, som i sin tur kräver nya genmälen och nya resursinsatser för att balansera de resurser som socialdemokratin sätter in? Det här är en viktig fråga med tanke på den annalkande valrörelsen; det är märkligt att man har satt i gång så tidigt. Jag är inte ensam om att recensera vad som har kommit fram. Låt mig citera Aftonbladets recension av den film som statsrådet Göransson nämnde i sitt senaste inlägg. ”Sossarna lär ha satsat en halv miljon på en reklamfilm för att visa väljarna ”en häftig bild av ett egoistiskt samhälle”, som partiets informationschef så subtilt uttrycker det. Filmen, 75 sekunder, visas på biograferna och innehåller en rad brutala och vulgära scener. Stämningen är torftig. Människofientlig. Syftet är att tittarna skall associera filmen med moderaternas egoistiska och kallhamrade konkurrenssamhälle. Det hela är pinsamt. Filmen saknar all trovärdighet. Den är bara vulgär. Dra in eländet!” Jag upprepar min fråga från det förra inlägget: Kommer socialdemokraternaatt följa rådet att dra in filmen, eller skall vi räkna med att den här typen av information kommer att dyka upp i skolan under den annalkande valrörelsen?

Herr talman! I motsats till Sten Svensson blandar jag inte ihop de uppgifter som åligger regering och riksdag såsom medborgerligt valda organ och de uppgifter som åläggs organisationer av deras medlemmar. De frågor som ställs om vad det socialdemokratiska partiet tänker göra med den ena eller andra filmen bör riktas till partiets sekreterare — det är partisekreteraren som kan svara på det. I det socialdemokratiska partiet har man en sådan öppenhet för meningsyttringar att man svarar på brev som kommer också från motståndarpartier. Vi har ingenting emot det, och jag är övertygad om att Bo Toresson kommer att ge alla de besked i det avseendet som Sten Svensson vill ha. Min anknytning till filmen, som visas på biograferna, är att jag som regeringsledamot ansvarar för statens biografbyrå. Jag tillät mig påpeka att filmen i enlighet med lagstiftningen är censurerad — den är granskad och godkänd för offentlig visning. I den mån Sten Svensson vill ha ett censurinstrument för att hindra att obehagliga åsikter sprids kan jag berätta att man har bedömt att svenska medborgare utan att lida skada till själen bör kunna se 75 sekunder av en film som Aftonbladet betraktar som smaklös och usel. Detta har jag nu sagt om censurfrågan — för det är egentligen den saken det handlar om. Sten Svensson tar på nytt upp sina frågor, som jag faktiskt svarade på. Jag svarade på dem resonerande — jag medger det — och jag skulle möjligen också ha upprepat dem och pekat på varje svar för sig. Jag skall därför upprepa svaren. Anser Bengt Göransson att detta är ett läromedel i enlighet med läroplanens anvisningar? — Det är naturligtvis inget centralt läromedel, men vad sägs om läromedel i läroplanen? Jo, det framhålls att broschyrer, tidskrifter och åsiktsyttringar också kan vara läromedel, om en lärare tycker att det är lämpligt att använda dem för att belysa vissa samhällsförhållanden. Det sägs vidare: ”Skiljaktiga uppfattningar liksom problem och svårigheter skall öppet redovisas och bearbetas. Värderingar får förekomma. Samhällsfrågor är t ex aldrig värderingsfria. Men det skall alltid klart framgå vem det är som står för dem. Så har tex läraren rätt att uttrycka egna värderingar om det klart framgår att de är personliga. Eleverna får inte vilseledas genom uttryck som ”man”, ”torde”, ”anses ofta”, osv.” Menar Sten Svensson att det material som han så starkt kritiserar är publicerat och utgivet i sådan form att en aningslös och om samhällsförhållandena okunnig lärare inte inser att det är Landsorganisationen som ligger bakom det? Det är ju inte heller skolan som distribuerar materialet, utan det är Landsorganisationen som gör det. Frågan är om vi mot bakgrund av läroplanens skrivning vill ha läromedel vid sidan av de centralt fastställda. Skall intresseorganisationer få erbjuda skolan sina partsinlagor? Det är faktiskt i yttrandefrihetens samhälle en ganska viktig fråga att ta ställning till. Man kan nämligen inte begära att skolan skall göra kvalitetsbedömningar av varje partsinlaga och auktorisera sådana. Poängen är att detta måste göras av den enskilde läraren i skolan. I mångfaldens samhälle litar man på att den enskilde läraren har möjlighet att hantera också de partsinlagor som han kommer i kontakt med. Lars Hjertén säger att skolan inte är jämförbar med samhället i övrigt och att skolan inte kan få utsättas för sådant här material. Jag måste då få ställa en fråga till Lars Hjertén: Innebär det att ni från er sida skulle vara beredda att förändra läromedelsbegreppet? I så fall måste vi omdefiniera detta och säga att läromedel enbart är centralt godkänt och fastställt material. Är det en sådan stel och auktoriserad skola som ni vill stå för? Vart tar då friskolorna vägen? Och hur skall det gå för Waldorfskolorna i en sådan situation?

Herr talman! Statsrådet Göransson ifrågasätter min roll i det här sammanhanget. Jag vill understryka något som jag sade i mina båda föregående inlägg, nämligen att stat och kommun betalar ut betydande understöd i form av bidrag till den här typen av verksamhet. Dessutom höjs ju stödet till partierna kraftigt. Med tanke på den samhällsekonomiska utvecklingen, som regeringen har ansvar för, anser jag det fullt befogat för mig att ställa frågor om hur de här pengarna används. När organisationerna, som skall ha full frihet att trycka och distribuera material — och jag vill noga understryka att det inte är det som jag ifrågasätter — producerar ett material av den nu aktuella kvaliteten, finns det skäl att ifrågasätta om vi, med tanke på det ekonomiska läget, fortsättningsvis skall bevilja medel av denna typ. Skall vi fortsätta att öka partistödet när partier har råd att producera material som denna film, med inslag som en partiet närstående tidning tycker är pinsamma och därför föreslår partiet att filmen skall dras in? Skall vi fortsätta att bevilja stöd på nuvarande nivå? Det är kärnfrågan. Den huvuduppgift som en ledamot av Sveriges riksdag har är ju att värna om skattebetalarnas pengar.
Herr talman! Det är faktiskt en skillnad mellan den obligatoriska skolan och samhället i övrigt. Som enskild medborgare ute i samhället har jag inget krav på mig att iaktta saklighet och allsidighet. Skolan måste emellertid ställa det kravet på undervisningen. Jag vill till sist säga att under de år då jag var lärare, fram till 1982, mötte jag aldrig den typ av propagandamaterial som nu skickas över till skolorna. Det har skett en kraftig upptrappning av den politiska propagandan. Jag tror inte att det är särskilt bra för skolan. Det ställer enormt stora krav på skolan, framför allt på lärarkåren, i form av sovring och genomläsning av ett enormt stort material, som fortlöpande kommer in. Det kravet skall vi naturligtvis ställa på lärarna, men det leder nu till betydligt mera arbete än vad det gjorde bara för några år sedan.
Herr talman! Vi utsätts för mycket av påverkan i vårt samhälle. Det är många skrifter och broschyrer som ramlar ner i våra brevlådor. Lars Hjertén tycks drömma om ett samhälle där vi skulle kunna så skydda lärarna att de aldrig utsattes för den typen av påverkan utan kunde vistas i internat och gå ut obefläckade för att undervisa sina elever. I själva verket får lärarna på olika sätt detta material. Den fråga som ni tar uppi dag skulle ha vållat oro hos mig, om jag för ett ögonblick hade trott att Lars Hjertén känt sig förpliktigad att använda detta material i sin undervisning. Men jag är alldeles övertygad om att han inte för ett ögonblick skulle reflektera över att göra det. Han har därmed redan gjort den bedömning som han som lärare faktiskt har rätt och möjlighet att göra. Sten Svensson har nu vidgat perspektivet och ställer följande fråga: Skall vi fortsätta att ge partistöd och skall vi fortsätta att ge stöd till fackliga organisationer som ger ut sådant här material? Så tillägger han: Detta är kärnfrågan. Det är möjligt, Sten Svensson, att detta är kärnfrågan, men det var faktiskt inte den frågan som Sten Svensson ställde i sin interpellation.
Herr talman! Statsrådets sista inlägg tycker jag faktiskt ger en viss öppning. Han utgick från att jag som lärare aldrig skulle kunna tänka mig att använda denna typ av material. Jag antar att jag i så fall är hyggligt representativ för lärarkåren. Jag tror inte att någon lärare skulle använda sig av detta material. På den punkten är vi nu tydligen överens.
Herr talman! Någon skall ju bekosta det material som man begär att skolan skall medverka till att distribuera. Det låg alltså i min fråga huruvida skolan skall medverka till detta. Det kostar nämligen i slutändan pengar att producera detta material. Eftersom det dessutom utgår statligt stöd till verksamheten, är det befogat att ställa den frågan. Jag konstaterar att vi härvidlag gör olika bedömningar. Jag har velat ge statsrådet Göransson chansen att ta avstånd från innehållet i dessa företeelser. Statsrådet Göransson har inte gjort det. Jag kan inte göra någon annan värdering av hans svar än vad hans tankesätt synes förtjäna.

Herr talman! Mot bakgrund av uppgifter i dagspressen om behandlingen av den turkiska minoriteten i Bulgarien har Börje Stensson frågat mig huruvida läget för denna befolkningsminoritet motiverar att frågan tas upp av Sverige i FN eller annat internationellt forum. Det är riktigt att uppgifter om starka motsättningar mellan den turkiska minoriteten i Bulgarien och myndigheterna i landet under året har förekommit både i internationell press och i svenska nyhetsmedia. I nyhetsförmedlingen har hänvisats till de ansträngningar som de bulgariska myndigheterna uppges ha inlett för att få den turkiska etniska minoriteten att ”bulgarisera” sina turkiska namn. Från officiell turkisk sida har frågan tagits upp med svenska myndigheter. Turkiska regeringen är oroad av uppgifterna att våld skall ha använts mot den turkiska befolkningsminoriteten. Vi försöker på svensk sida fastställa sakförhållandena på olika vägar, bl.a. genom kontakter på diplomatisk nivå. Jag tog själv upp frågan under mitt besök i Bulgarien förra veckan. På bulgarisk sida avvisade man bestämt alla anklagelser om övergrepp mot denna befolkningsgrupp. Det fanns inget problem, utan det var Turkiet som hade velat göra frågan till ett problem. Frågan har även uppmärksammats i internationella organ. Situationen för den turkiska minoriteten stod sålunda på dagordningen vid den nyss avslutade sessionen med parlamentariska församlingen i Europarådet. Förenta nationerna har ännu inte engagerats. Från turkiskt håll har man emellertid sagt att man avser ta upp frågan i olika internationella sammanhang. Det kan tilläggas att det finns minoritetsproblem på många håll i regionen. Sverige har traditionellt velat slå vakt om minoriteters rättigheter, varhelst dessa varit i fara. Denna politik avser vi fullfölja. Så kommer också att ske vid den nyligen påbörjade konferensen om mänskliga rättigheter i Ottawa.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lennart Bodström för svaret på min fråga. Svaret andas mycket positiva tankar och känslor för just minoriteter, som vi vet drabbas hårt på olika håll i världen. Så är också fallet med turkar i Bulgarien. Ca 1 miljon turkar bor i Bulgarien. Trots att turkar i Bulgarien i flera skilda dokument och överenskommelser medgivits minoritetsstatus har en systematisk assimileringspolitik och bulgarisering av turkar införts. Turkarnas politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och religiösa rättigheter har begränsats. Turkarna har dock lyckats behålla sin identitet, kultur, tradition och religion. I det läget synes den bulgariska statsledningen ta till strängare och hårdare metoder för att genomföra vad som kan kallas bulgarisering. Nu, speciellt sedan december 1984, pågår en kampanj över hela Bulgarien mot turkar för att de skall ändra sina turkiska namn till bulgariska, precis som utrikesministern nämner i sitt svar. I flera överenskommelser och dokument ges den turkiska minoriteten i Bulgarien rättigheter vad gäller språk, kultur och religion. Jag kan nämna vänskapsavtalet från 1925 mellan Turkiet och Bulgarien samt 1923 års Lausanne-avtal. Stadga 2 i 1947 års fredsavtal i Paris förpliktigar Bulgarien att vidta alla åtgärder för att trygga alla medborgares frioch rättigheter. Undertecknandet av Helsingforsavtalet ger även Bulgarien skyldighet att skydda minoriteter. Nu säger statsrådet att han har tagit upp frågan vid besöket i Bulgarien. Det är ytterst tacknämligt att så har skett. Vidare sägs det i svaret att Sverige skall ta upp minoritetsfrågor vid den konferens om mänskliga rättigheter som pågår i Ottawa. Jag vill fråga utrikesministern: Innebär det att turkarnas problem i Bulgarien kommer att bli föremål för en framställning från svensk sida?

Herr talman! Börje Stensson och jag är ense om att Sverige mycket väl kan beröra frågan om förhållandena för en nationell minoritet i ett annat land även om svenska intressen inte är omedelbart berörda. Frågan om mänskliga rättigheter har inte en sådan begränsning att bara de berörda staterna skall anses vara behöriga att syssla med den. Turkiet och Bulgarien har diplomatiska förbindelser. Det bör i första hand åligga Turkiet att lägga fram allt det bevismatieral man kan ha för ett förtryck av den turkiska befolkningen i Bulgarien. Om frågan väcks i internationellt forum av något slag, kan Sverige också mycket väl engagera sig i den diskussionen och ta del av de bevis som läggs fram t.ex. vid konferensen i Ottawa. För egen del diskuterade jag detta ämne med den bulgariske utrikesministern i förra veckan. Jag fick då — kanske inte oväntat — undvikande svar, t.ex. motfrågan om det inte var vanligt också i Sverige att människor bytte namn för att försvenska sina namn när de de hade ursprungligen var utländska. Det kunde jag ju inte förneka, men jag framhöll samtidigt att ingen tvingas att byta sitt namn av sådana skäl. Vi skall fortsätta att följa denna fråga, det vill jag försäkra Börje Stensson, och ta till vara de möjligheter som finns att verka för förbättrade förhållanden för den turkiska minoriteten.
Herr talman! Jag vill ytterligare understryka mitt tack till utrikesministern för svaret på frågan. Det utrikesministern sade senast, att om något annat land tar upp denna fråga så är Sverige berett att medverka i arbetet för att förbättra förhållandena för turkminoriteten i Bulgarien, ger mig dock anledning till en följdfråga: Är inte Sverige berett att för egen del ta upp frågan och göra en framställning, exempelvis i FN? Vi kanske ändå behöver ytterligare förstärka bilden av Sverige som försvarare och bevakare av mänskliga rättigheter i världen. Den bilden kan säkert behöva förstärkas.
Herr talman! För egen del anser jag det naturligast att i första hand det land som anser sina intressen vara kränkta väcker en sådan här fråga. Turkiet har rimligtvis större möjligheter än Sverige att få fram material av betydelse.

Herr talman! Hans Göran Franck har frågat mig hur regeringen bedömer USA:s blockadpolitik mot Nicaragua och vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för Sveriges del och internationellt för att motverka USA:s blockad mot Nicaragua. Den svenska regeringen tar avstånd från USA:s beslut att vidta ekonomiska sanktioner mot Nicaragua. Sanktionerna försvårar fredsansträngningarna i Centralamerika därför att de står i strid mot de principer som kommer till uttryck i contadora-gruppens fredsförslag. Contadora-gruppen har alltid hävdat att konflikterna i regionen skall lösas genom förhandlingar mellan de berörda staterna utan inblandning utifrån. Vidare bidrar sanktionerna till att öka Nicaraguas internationella isolering. Därigenom äventyras Nicaraguas möjligheter att föra en alliansfri politik. I sanktionernas spår följer ytterligare umbäranden för Nicaraguas befolkning samt svårigheter för landets näringsliv, inte minst den privata sektorn, att upprätthålla produktionen. Det finns en uppenbar risk att detta kan leda till skärpta inrikespolitiska motsättningar vilket inte främjar en vidareutveckling av demokratin i landet. USA:s sanktioner mot Nicaragua är ytterligare ett utslag av den under senare år alltmer märkbara och oroande tendensen att politisera utrikeshandeln. Det är viktigt att värna frihandeln och respekten för internationella överenskommelser. GATT-stadgan måste respekteras och inte undergrävas med politiskt betingade åtgärder. Inom regeringskansliet studeras nu i samråd med SIDA vilka möjligheter Sverige har att mildra effekterna av den införda handelsblockaden. Internationellt kommer den svenska regeringen att fortsätta stödja contadoragruppens fredssträvanden samt verka för att GATT-stadgan efterlevs.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret och uttrycker min uppskattning över det klara avståndstagandet från USA:s blockadpolitik mot Nicaragua. USA:s blockad är en allvarlig upptrappning av Reagan-administrationens strävanden att störta Nicaraguas regering. I februari uttalade president Ronald Reagan öppet att detta är målsättningen med USA:s politik i Centralamerika. Mineringen av nicaraguanska hamnar och det militära stödet till contras — de högerextrema väpnade styrkorna — tjänar samma syfte. En talesman för Reagan-administrationen har nyligen förklarat att en direkt militär intervention i Nicaragua är möjlig. Andra åtgärder som övervägs inom USA:s utrikesdepartement är bl.a. en frysning av Nicaraguas tillgångar i USA, påtryckningar på internationella organisationer och banker att vägra lån till Nicaragua, samt avbrytande av de diplomatiska förbindelserna mellan USA och Nicaragua. Reagan-administrationens åtgärder står klart i strid med folkrätten. De är oförenliga med FN:s stadgar, OAS statuter och GATT:s stadgar. Reagan-administrationen uttalar sig i ord för contadora-gruppens förslag till en fredlig lösning av konflikten i Centralamerika, men motverkar i handling dess genomförande. Vid behandlingen av Nicaragua-frågan i FN:s säkerhetsråd har USA stått isolerat. Det är angeläget att FN:s säkerhetsråd verkar för en snar fredlig lösning av konflikten i Centralamerika och att den otillbörliga inblandningen i Nicaraguas inre angelägenheter upphör. Sverige bör liksom många andra länder medverka till att öka handeln med Nicaragua och lämna landet behövliga exportkrediter. På grund av den mycket svåra situation som Nicaraguas folk befinner sig i finns det starka skäl att utöka biståndet till landet. Katastrofbistånd bör snabbt kunna lämnas. Sverige bör också verka för att Nicaragua beviljas lån från internationella banker och organisationer där vi är medlemmar. Herr talman! Sverige måste på allt sätt fullgöra sina internationella förpliktelser mot ett litet land som befinner sig i kamp för sitt nationella oberoende och självbestämmande.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

Det är alltså viktigt att handikappade som har möjligheter att utnyttja detta hjälpmedel också får tillgång till det. Det kan innebära att de handikappade kan ha helt andra sociala kontakter än vad som annars skulle vara möjligt och att de, inte minst, kan upprätthålla ett förvärvsarbete. Reglerna för bilstöd åt handikappade är — även efter de justeringar som vidtogs genom riksdagsbeslutet i mars — ganska ”snåla”. Inkomstgränser och liknande är satta så att mycket stora grupper handikappade inte kan utnyttja hjälpmedlet en egen bil. Har den handikappade ett normalt förvärvsarbete hamnar vederbörande i praktiken i ett inkomstläge som gör att bilstödet inte står till buds. Detta är sorgligt för de berörda handikappade, som förlorar denna möjlighet att öka sin personliga rörlighet. Men jag vill påstå att det dessutom är mycket dålig samhällsekonomi. Om en handikappad därför att han inte kan utnyttja bilstödet kanske inte heller kan ta ett förvärvsarbete utan måste stanna hemma, innebär det naturligtvis en belastning för honom själv, men också en ekonomisk belastning för samhället. För många handikappade blir alternativet att i stor omfattning utnyttja färdtjänsten. Kostnaderna för färdtjänsten blir flera gånger större än vad bidraget till egen bil skulle ha varit. Det är visserligen en annan huvudman som betalar, men sett ur samhällets synpunkt är det klart att det inte spelar så stor roll. Det finns alltså all anledning att se till att bilstödsreglerna görs så generösa att det för stora grupper handikappade verkligen är ett alternativ att ha egen bil. Sedan jag ställde min fråga har jag med glädje kunnat konstatera att ett riksdagsbeslut har fattats i vilket regeringen uppmanas att göra någonting åt bilstödsreglerna. Det är inte det första riksdagsbeslutet i denna riktning, men tyvärr har det hänt tämligen litet, trots tidigare ställningstaganden från riksdagens sida. Socialministern säger nu, inte oväntat, att han kommer att respektera riksdagsbeslutet. Men det kunde vid detta tillfälle vara intressant att litet närmare få reda på hur socialministern avser att ta sig an denna fråga. När kan vi få ett förslag på riksdagens bord? I vilken riktning kan det tänkas att regeringen söker en lösning på detta problem?

Herr talman! Vi kanske inte skall inveckla oss i en debatt om sjukförsäkringen. Den frågan har diskuterats flitigt i många andra sammanhang, så vi kan kanske avstå från det och i stället hålla oss till bilstödet. Socialministern hänvisar nu till en utredning, i vilken man menar att besparingarna på färdtjänsten skulle bli mycket blygsamma. Jag tror att man bör studera det här en gång till. Jag vet i alla fall, och det är en bedömning som görs av handikappade, att en konsekvens av att man inte kan få bilstöd ofta blir att man använder färdtjänst i mycket stor omfattning. Det belopp som därmed åtgår per år överskrider ofta betydligt det belopp som bilstödet skulle ha kostat. Och bilstödet är ju ett stöd mera av engångskaraktär, vars verkan blir bestående under flera år. Jag tror alltså att det finns anledning att ifrågasätta om inte besparingarna på färdtjänsten totalt sett är betydligt större och att det alltså skulle vara lönsamt att vara mer generös med bilstöd. Sedan är det en annan sak att besparingarna för statskassan ju inte blir särskilt stora. Det är landsting och kommuner som är huvudmän och som har de stora kostnaderna för färdtjänsten. Det är viktigt att man inte tittar alltför snävt på det egna reviret, utan att man ser på den totala samhällskostnaden — det är den som är det viktiga. Vidare bör man se hur detta påverkar den handikappades personliga situation. Nu tycker jag att riksdagen har sagt ifrån ganska ordentligt, och jag hoppas naturligtvis att det framläggs ett förslag. Det hade varit värdefullt om vi i dag hade fått besked om när vi kan vänta det här förslaget och vilken inriktning det kommer att få.

Herr talman! Jag tycker att socialministern använder sig av ett litet fult debattknep, när han slungar ut påståenden om de stora försämringar som centern skulle ha föreslagit. Jag känner naturligtvis ett behov av att bemöta dessa påståenden, att gå in i detalj och analysera centerns förslag och redovisa vad de innebär för olika grupper. Det är naturligtvis vad jag gärna vill göra när sådana här påståenden kommer, men då skulle denna debatt förvandlas från en debatt om bilstödet till en debatt om ett antal andra saker. Socialministern begriper ju att jag inte är beredd att ändra inriktningen på debatten. Därför tror han att han kan komma med dessa allmänna påståenden utan att de blir bemötta. Och det är riktigt — jag tänker inte nu ta en debatt om sjukförsäkring och andra förmåner; det skulle föra för långt. Därför tycker jag som sagt att det kanske är litet ojust av socialministern att provocera med denna typ av uttalanden. Det viktiga är alltså bilstödet, och jag är naturligtvis medveten om de ekonomiska konsekvenserna och de ekonomiska bedömningar som måste göras. Det var därför som jag i mitt inledningsanförande pekade på att jag för min del trots allt tror att de kärva bilstödsregler som nu finns är oförmånliga också ur samhällsekonomisk synvinkel — att vi alltså förlorar pengar på dem, förutom att effekterna av dem går ut över de handikappade.

Herr talman! Socialministern fortsätter envist att vilja diskutera sjukförsäkringen. Jag hävdar att de förslag beträffande sjukförsäkringen som vi har lagt fram inte på något ensidigt sätt drabbar de handikappade, men jag vägrar fortfarande att gå in i den sakdebatten, trots att socialministern tydligen hellre diskuterar sjukförsäkringen än bilstödet. Sedan vill jag påstå att jag inte kommer med fråga efter fråga och begär utgiftshöjningar, som totalt skulle innebära ökade belastningar för samhället. Jag menar att det är dålig samhällsekonomi att inte ge de handikappade möjligheter att ha en egen bil och i stället tvinga dem att använda färdtjänsten eller att stanna hemma och avstå från förvärvsarbete. Visserligen har bilstödsutredningen kommit till en annan slutsats än jag, och självfallet finns det alltid en osäkerhet när man räknar på framtida konsekvenser av ett annat bidragssystem, men praktiska erfarenheter tyder på att de regler som nu gäller leder till slöseri på många håll.

Nr 143 Herr talman! Jag tror inte att socialministern inbillar sig att jag eller någon Måndagen den annan i centerns riksdagsgrupp underlåtit att tänka igenom frågan om 13 maj 1985 sjukförsäkringen. Om socialministern gör det har han mycket illa följt den senaste tidens politiska debatt. Nog om detta! Om personalplane Jag tycker alltså att det finns anledning för regeringen att göra en ny analys ringen inom polisoch undersöka om inte de nuvarande reglerna för bilstödet i praktiken är ett väsendet samhällsekonomiskt slöseri.

Herr talman! Göran Ericsson har frågat mig om min avsikt är att avveckla samtliga extra polistjänster, s.k. överstattjänster, genom att kraftigt strypa antagningsplatserna på polishögskolan och, om inte, vilket skälet är för att minska intagningen på polishögskolan. Göran Ericsson har vidare frågat mig om jag i stället för en nedbantning som ger oönskade effekter exempelvis är beredd att utöka tablåstaten vid landets samtliga polismyndigheter med förslagsvis sex polismanstjänster. De frågor som Göran Ericsson har tagit upp måste ses mot bakgrund av den kraftiga tillväxt som det svenska polisväsendet har genomgått de senaste 20 åren och de skillnader som främst till följd av detta under vissa tider har funnits mellan tillgången på polispersonal och inrättade polismanstjänster. Den 1 juli 1965 var sålunda antalet polismanstjänster 11 450. Det finns i dag ca 15 900 tjänster, vilket motsvarar en ökning med ca 4 500 tjänster eller med nära 40 96. Enligt min uppfattning talar såväl samhällsekonomiska som en rad andra skäl för att antalet polismanstjänster i dag befinner sig på en i stort sett rimlig nivå. Det kan naturligtvis i viss utsträckning fortfarande vara motiverat att inrätta nya tjänster för att tillgodose ett brådskande behov av nya tjänster för högt prioriterade områden. I årets budgetproposition har t.ex. föreslagits nya tjänster för bl.a. utredning av ekonomisk brottslighet. Det kan däremot, enligt min bedömning, inte vara försvarbart att generellt inrätta nya tjänster på det sätt som Göran Ericsson har föreslagit. Jag har därmed svarat på Göran Ericssons tredje fråga. Göran Ericssons två andra frågor tar sikte på hur stor rekryteringen till polisväsendet skall vara med utgångspunkt från behovet av personal till det antal tjänster som har inrättats med stöd av riksdagens godkännande. Den kraftiga tillväxt av polismanstjänster som jag nyss nämnt har naturligtvis också ställt krav på en hög intagning till polishögskolan. Som mest antogs 800 aspiranter under vartdera budgetåret 1978 80. Trots en hög rekrytering hade polisväsendet under flera år betydande vakansproblem genom ett underskott på polismän i förhållande till inrättade 3 tjänster. Detta underskott har numera bytts till ett inte obetydligt överskott på polismän i förhållande till antalet tjänster. I januari 1984 var överskottet ca 1 100 polismän. Riksdagen bedömde våren 1984 att antalet aspiranter med hänsyn till detta kunde begränsas till 200 under budgetåret 1984/85 och de därpå följande två budgetåren. Överskottet har emellertid fortsatt att öka och vari januari 1985 ca 1 300 polismän. Härtill kommer ca 820 polismän som för närvarande fullgör s.k. alterneringstjänstgöring och alltså inom kort också kommer att tillhöra den grupp av polismän som inte fått fast tjänst. Överskottet torde i huvudsak bero på svårigheten att på ett säkert sätt beräkna avgångarna från polisväsendet. Det är mot denna bakgrund som regeringen för budgetåret 1985/86 har föreslagit en antagning av 150 aspiranter. Regeringens avsikt är att få en bättre balans mellan tillgången på utbildade polismän och det antal tjänster som riksdagen i budgetsammanhang har tagit ställning till samtidigt som elevunderlaget för grundutbildningen på polishögskolan hålls på en godtagbar nivå. Regeringen har också genom förslag om en omfattande assistentutbildning velat säkerställa att skolans totala kapacitet kan utnyttjas. Jag vill vidare nämna att det inom departementet pågår ett arbete i syfte att skapa bättre instrument för att kunna bedöma personalbehovet på såväl kort som lång sikt och härigenom kunna undvika de problem som Göran Ericsson har pekat på. Som jag inledningsvis nämnde saknas i dag förutsättningar för att väsentligt utöka antalet tjänster för polismän. Det är då desto mer angeläget att man anlägger ett mera brett synsätt på polisväsendets resurser. Strävan bör vara att utnyttja alla de tillgångar som sammantaget finns inom polisväsendet på ett mer effektivt sätt och på ett sätt som i högre grad än i dag motsvarar medborgarnas och samhällets krav. Den polisreform i två etapper som riksdagen har tagit ställning till syftar också till att skapa sådana möjligheter, framför allt genom en decentralisering av polisväsendet, som i sig också innefattar en demokratisering, samt genom en ökad flexibilitet. Det fortsatta arbetet inom 1981 års polisberedning, som särskilt tar sikte på resursanvändningen inom polisväsendet, bör också leda fram till sådana effekter som jag nämnde nyss. Jag anser alltså att man i en diskussion om polisens resurser inte bara kan beröra antalet polismanstjänster utan i lika hög grad får uppmärksamma den övriga personalen inom polisväsendet liksom den utrustning och de arbetsmetoder som polisen använder.

Herr talman! Jag vill inledningsvis tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Eftersom jag nu har fått besked vad gäller mina frågor kunde jag vara nöjd därmed, men i egenskap av riksdagsman, och således ledamot av denna kammare, och även i egenskap av ombud för en del väljare har jag anledning att vara något mindre förtjust över svaret. Justitieministern gör i sitt svar en tillbakablick till år 1965, när polisväsendet förstatligades och när polisen hade 11 450 tjänster. 20 år senare har denna styrka växt till 15 900 tjänster, vilket enligt min mening i jämförelse med utvecklingen i övrigt inom den offentliga sektorn är en tämligen blygsam volymökning. Justitieministern pekar sitt svar på att ökningen är 40 96, och det är säkert riktigt. Han tycks nu anse att rådande situation är rimlig, men jag är närmast övertygad om att det är tämligen få — möjligen justitieministern och hans kansli — som är nöjda i dag. Av svaret framgår också, herr talman, att statsfinansiella skäl tycks tala mot en ökning av antalet tablåtjänster inom polisväsendet. Egentligen är problemet långt mindre än vad justitieministern vill göra gällande. Landet har i dag 15 900 polismän i sin tablåstyrka, och härutöver finns 1 300 polismän, vilka inte fått plats i denna tablåstyrka och således saknar tjänster. Alla får såvitt jag vet lön i dag, och det är därför något besvärande att anföra statsfinansiella skäl som en orsak till neddragningen. Det torde också vara svårt att hitta argument som styrker att dessa 1 300 polismäns insats inte behövs eller att de på något sätt skulle gå arbetslösa ute i distrikten. Verkligheten är säkert den rakt motsatta, dvs. att distrikten ropar efter fler tjänster och fler poliser för att klara efterfrågan och arbetsbördan.

För närvarande är det fråga om 1 300 polismän, och om någon tid är det ytterligare 800. Jag delar justitieministerns uppfattning att det är av värde ur flera synpunkter att få bort en stor grupp polismän som står utanför den reglerade befordringsgången. Men vad jag och övriga moderater inte kan acceptera är att detta skall ske genom att antagningskvoten vid polisskolan sänks från 400 till 150 elever, vilket har skett under er regeringstid. Ni avser således att dra ner polisens personella resurser med i första hand 1 300 polismän. Herr talman! Det är viktigt att konstatera — och detta vidgår såvitt jag förstår justitieministern i sitt svar — att en neddragning skall äga rum. Men justitieministern föranstaltar om denna neddragning i ett läge, där man på vissa håll har så få polismän att man funderar på att ersätta dem med ABAB-vakter, som i Nynäshamn, för att nämna ett exempel. På grund av en hård och okänslig arbetstidslagstiftning är polisstyrelserna i landet inne på övertidskvoterna för 1986 — detta för att över huvud taget kunna upprätthålla åtminstone den mest elementära övervakningen. I exempelvis Norrtälje polisdistrikt har man 19 extra polismän, som naturligtvis kommer att försvinna, och därmed försvinner också distriktets jouroch utryckningskapacitet. Det finns fler polisdistrikt som har ett stort antal extra polismän, t.ex. Östersund och Umeå. Detta blir konsekvensen, herr talman, av den politik som regeringen nu driver. En av orsakerna är naturligtvis att vi politiker här i kammaren genom en mängd nya lagar har ställt polismyndigheterna inför ständigt nya och prioriterade arbetsuppgifter. Inrättandet av exempelvis eko-rotlarna medförde att varje verksamhet inom polisdistrikten fick släppa till personal, och i slutänden gick detta ut över människors berättigade krav på säkerhet till liv och egendom. När ni nu plötsligt har ett sådant bekymmer för obalansen — med andra ord balansen mellan utbildade polismän och tjänster — vill jag i dag komma med ett råd från moderata samlingspartiet som borde kunna leda till ett eller annat uppslag: Öka tablåstaten med de extra polismannatjänsterna, ”överstattjänsterna”, så att jouroch utryckningstjänsten ute i landets polisdistrikt kan upprätthållas på en acceptabel nivå! När vi här i riksdagen vidgar polisens arbetsuppgifter så att det skall hänga på extra polismän om människors grundläggande säkerhet kan upprätthållas, är det något fel. Detta, herr talman, vill vi fftån moderata samlingspartiet rätta till. Vi har alltså nu sträckt ut en hand till justitieministern — vi får se om han tar den. Vi ser således från moderata samlingspartiets sida inte denna tablåstatsökning som ett statsfinansiellt problem, eftersom dessa polismän redan i dag får lön. Men vi anser det vara utomordentligt allvarligt om det på en enda plats i detta land uppstår ett läge där samhället inte förmår att fullt ut garantera den enskilde medborgarens grundläggande behov av skydd. Vi moderater är — och det skall understrykas — något okänsliga för kostnader när det gäller bl.a. landets inre säkerhet; denna får alltså inte hänga på om det uppkommer balansbrist mellan antalet tjänster och antalet poliser. Får jag, herr talman, kort kommentera det som justitieministern anförde avslutningsvis i sitt anförande. Vi inom moderata samlingspartiet är eniga med justitieministern i kravet på ökad effektivitet och bättre resursutnyttjande inom statlig och kommunal verksamhet. Jag tror att vi här har en betydande uppgift under de år som ligger framför oss. Polisen har under många år haft en god resurstillväxt, incitamenten för polisledningarna ute i landet för prioriteringar o. d. har i stor utsträckning saknats. Nu har vi nått därhän att vi skall börja ställa krav på återhållsamhet och effektivitet. Jag vill dock påstå att justitieministerns önskan i den här riktningen inte fallit i någon särskild god jord — till största delen tycks den ha fallit på hälleberget. I exempelvis Stockholms polisdistrikt genomförde man härförleden en reform som innebar att kriminalsidan omorganiserades och man fick fem spaningsrotlar som springer i vägen för varandra — i stället för att ha några få som tidigare. Det blir ingen effektivitetsökning. Ej heller blir det någon kapacitetsökning, vilket naturligtvis var avsikten. Herr talman! Jag tror att det ute i landet finns en stigande oro över att polisen icke tycks förmå att klara de uppgifter den är ålagd. Det är kapacitetsbrist och det är avsaknad av poliser. Jag undrar: När ni nu i det här läget gör en neddragning, har ni då gjort någon konsekvensanalys av vad detta i slutänden kommer att innebära? Jag menar att man inte kan sitta och vänta och se vad som händer, för det här är mycket allvarliga frågor. Har ni gjort någon analys? Det gläder mig att justitieministern säger att man arbetar med detta inom departementet, men neddragningen äger ju rum nu, och vi borde alltså få veta vilka analyser som har gjorts. Vilka brott skall polisen i framtiden lägga åt sidan? Det är faktiskt också här en fråga om att dra ned på arbetsuppgifterna, för att de poliser vi nu har skall kunna klara av situationen. Det vore bra att få svar på de två kompletterande frågorna.

Herr talman! Hos allmänheten har på senare tid förmärkts en känsla av uppgivenhet inför polisens möjlighet att klara upp brott. Människorna litar inte på polisens förmåga att gripa gärningsmän, så att man därigenom kan få tillbaka exempelvis stulet gods. På vissa håll har det t.o.m. gått så långt att man tagit lagen i egna händer för att få fast brottslingar. Finns det då någon saklig grund för människornas bristande tilltro till polisens brottsuppklarning? Genom tillgänglig statistik och analyserande forskning kan vi få en tillförlitlig bild av läget. Uppklarningsandelen varierar självfallet kraftigt mellan olika typer av brott. Låt oss närmare granska stöldbrotten, som dominerar brottsbilden. År 1983 ingick 57 20 av samtliga brott i denna kategori. När det gäller enskilda brottstyper märks bl.a. cykelstölder, som uppgår till drygt 92 000 anmälningar, bilstölder 35 000, tillgrepp ur bil 101 000 och butiksstölder 45 000. Sedan 1979 har stölderna ökat med 11 26. Antalet uppklarade brott har dock ökat mer, med 26 20, varför uppklarningsprocenten ökat med 2 procentenheter. Vi kan också notera att antalet misstänkta personer ökat kraftigt, t.o.m. kraftigare än för de uppklarade brotten. Det innebär att det förbättrade läget vad gäller uppklarningsprocenten inte förklaras av att antalet brott per person blivit fler. Även när det gäller stöldbrotten varierar andelen uppklarade brott beroende på olika typer. För rånbrott exempelvis var det 29 96, bilstöld 24 90, bostadsinbrott 13 20 och cykelstöld 3 96. Sammantaget har polisen under den senaste femårsperioden lyckats klara av den ökade belastningen i form av flera brottsanmälningar och t.o.m. lyckats flytta fram sina positioner något. Som en slutkommentar till detta konstaterande framhålls i brottsförebyggande rådets rapport om brottsutvecklingen att denna utveckling bör tolkas i ljuset av den förbättrade personalsituationen hos polisen de senaste åren. BRÅ har givetvis helt rätt i att det inte finns någon annan tolkning än att det är ett klart samband mellan tillgången på poliser och andelen uppklarade brott. Bl.a. av detta uppenbara skäl har vi från centerpartiets sida kraftigt motsatt oss den dramatiska minskning av polisaspirantutbildningen som nu är på gång. På några år har det skett en bantning från 800 till 150. Utan tvekan kommer denna nedskärning att få till följd att nuvarande polisverksamhet inte kan upprätthållas framöver. Rikspolisstyrelsen framhöll redan när förslag med avsikt att rekrytera 200 polismän lades fram, att resultatet blir att den yttre bevakningen kommer att försvagas ytterligare och att en sådan uttunning i första hand kommer att drabba fotpatrulleringen. Denna nedrustning av polisutbildningen kommer således att kraftigt minska polisens möjligheter att på ett någorlunda tillfredsställande sätt fullgöra viktiga arbetsuppgifter. Vi har i dag inte någon övertalig, onödig polispersonal, som justitieministern vill ge sken av — i budgetpropositionen nämns att 1 200 polismän tjänstgör utöver gällande personaltablå. Det finns tvärtom belägg för att vi balanserar på marginalen. Jag vill ta ett konkret exempel från mitt hemlän, Skaraborgs län. Av länets ungefär 400 poliser var förra helgen — fredag, lördag och söndag — 32 epm — dvs. färdigutbildade poliser som gjort alterneringstjänstgöring — uttagna i strejk på grund av TCO-S-strejken. Detta fick till följd att i stort sett ingen nattpatrullering förekom i länet under helgen. Jag tycker att detta klart belyser hur litet som behövs för att såra polisverkamheten. När vi för någon vecka sedan här i kammaren behandlade polisväsendet ville inte justitieministern, trots en vädjan från mig, gå in i debatten och närmare utveckla sin syn på polisväsendets framtid vad gäller tillgången till poliser. Det är därför jag nu deltar i denna interpellationsdebatt. Jag anser det nämligen mycket viktigt att den socialdemokratiska regeringen, som här i riksdagen tar hjälp av kommunisterna för att drastiskt minska polisutbildningen, klart anger hur stor poliskår vi kommer att få om det blir en socialdemokratisk regering efter höstens val. Den frågan berör i hög grad människors trygghet och säkerhet till liv, hälsa och egendom. Det är från den synpunkten intressant att ta del av justitieministerns svar i dag. Av detta framgår det att det fanns 1 300 poliser som i januari 1985 tjänstgjorde utom personaltablån, och dessutom 820 som snart är färdiga med sin alterneringstjänstgöring. Det är sammantaget 2 120 poliser som betecknas som överskott. Innebär detta att justitieministern avser att minska vår nuvarande poliskår med 2 120 poliser? Det är i så fall ett klart besked. Hur skall poliserna i så fall kunna sköta sina åligganden? Vilka uppgifter skall de sluta med? Redan i dag när vi enligt vad justitieministern anser har övertaliga poliser utförs det övertid motsvarande 800 tjänster. Min fråga är då: Vill justitieministern hävda att poliserna arbetar övertid alldeles i onödan?

Herr talman! Göran Ericsson tycker att jag är orättvis när jag gör en jämförelse mellan antalet poliser för tjugo år sedan och i dag. Jag kan då nämna en siffra som visar på utvecklingen under de senaste tio åren. Under den tiden har antalet polistjänster ökat med 3 200. Men under denna tid har polisen också fått betydligt fler arbetsuppgifter. I det sammanhanget är det, tycker jag, angeläget att peka på att varje enskild polisman över tiden har blivit mer effektiv och produktiv. Jag kan visa på några förhållanden som är av betydelse i ett sådant sammanhang. Man har fått bredare och djupare kunskaper genom en förbättrad och Nr 143 förstärkt utbildning, och därmed större möjligheter att lösa de uppgifter som Måndagen den polismännen har ålagts. Jag tror att alla är överens om det. 13 maj 1985 Polisens tekniska utrustning har förbättrats och utökats. Man har fått bättre och framför allt säkrare lokaler. Utredningsoch spaningsverksamhe Om personalplane ten kan i dag bedrivas på ett helt annat sätt genom ett utbyggt teknikstöd. Jag ringen inom poliskunde förlänga listan med exempel på hur varje enskild polisman blivit väsendet betydligt effektivare över tiden. Antalet polismanstjänster är, menar jag, ett ofullständigt mått på polisväsendets möjligheter att fullgöra sina uppgifter. När det gäller att bedöma statsmakternas satsningar över huvud taget är det inte bara fråga om antalet poliser. Av avgörande betydelse är hur stora resurser totalt sett som tillförts polisväsendet, mätt med det mått som man använder för annan offentlig verksamhet, nämligen pengar. På det sättet kan man lättare göra jämförelser mellan polisverksamhet och annan verksamhet, både inom rättsväsendet och inom andra delar av den offentliga sektorn. Jag vill då erinra om att polisväsendet i dag har en budget på 5,1 miljarder. Det kan jämföras — vad nu den jämförelsen är värd; den är ändå intressant — med polisväsendets budget 1965, som var på 500 miljoner. Det har alltså skett en tiodubbling under den här tiden. De 5,1 miljarderna i dag motsvarar ca 60 90 av samhällets kostnader för rättsväsendet i dess helhet. — Det är sådana jämförelser som bör göras och som på ett tydligt sätt visar storleken på polisväsendet i förhållande till andra samhällsverksamheter. Sedan skall jag naturligtvis inte här uttala mig om och därmed binda mig för antalet tjänster och annat sådant. Det skall ske. Till budgetpropositionen skall jag vara klar med ett förslag, inte bara till intagningsnivå utan till åtgärder över huvud taget för att hålla en rimlig balans mellan antalet anställda poliser och antalet tjänster som riksdagen har bestämt. Och detta förslag hoppas jag skall vara byggt på säkrare kalkyler över vad som behövs än vad vi hittills har haft. Det är svaret på frågor som Göran Ericsson och även Gunilla André har ställt till mig. Jag skall alltså inte uttala mig här i dag, utan ni får återkomma när budgetpropositionen behandlas. Intagningsnivåer, tjänster etc. borde emellertid kunna diskuteras inte som en politiskt inflammerad fråga, utan med utgångspunkt från vad den egentligen är, nämligen en i huvudsak teknisk och personaladministrativ fråga. Den viktiga politiska frågan handlar ju om hur stora polisväsendets totala resurser är och bör vara och på vilket sätt vi anser att dessa används mest effektivt. Jag påstår att svenskt polisväsende är väl rustat och anpassat till dagens behov när det gäller att värna medborgarnas rätt och säkerhet och andra ting som polisen har att svara för. Det är beklagligt att Göran Ericsson och Gunilla André bidrar till att sprida en vanföreställning om polisens resurser och effektivitet i dagsläget.
Herr talman! Jag skall bara ta upp två saker. Justitieministern säger att det inte enbart är i antalet tjänster som man skall mäta polisens kapacitet och förmåga att agera. Detta är förvisso riktigt. Men det är heller inte, som justitieministern säger, en fråga om antalet miljarder i stort som pumpas in i polisväsendet. Har vi inte en polis till polisbåten, till helikoptern eller vad det nu är, blir den ju stående och är och förblir på det viset en död investering. Så är det ju. Vi försöker inte — varken jag eller Gunilla André, även om hon naturligtvis får svara för sig själv — att piska upp någon form av domedagsstämning. Orsaken till min interpellation är faktiskt den att det i exempelvis några polisdistrikt i Stockholms län — det län i vilket jag finns — onekligen har framkommit sådana oroande omständigheter att man börjar att titta på vad som egentligen har hänt. Centern har väckt en del motioner i anledning av detta, och jag väckte för några år sedan tillsammans med Siri Häggmark en motion om planeringen av polisens verksamhet. Det är med nödvändighet så att det blir en inflammerad fråga när regeringen gör nedskärningar i antagningen till polisaspirantutbildningen. Var och en inser att antalet poliser ute på gatan då kommer att minska. Och när man sedan får veta att polisstationen på hemorten kanske kommer att dras in på grund av att det inte finns poliser, ökar naturligtvis människors rädsla. Svårare än så är det faktiskt inte. Jag vill påstå att det närmast är regeringen som är orsak till att detta kan bli en inflammerad frågeställning. Justitieministern bör här i dag lämna ett något mera uttömmande svar på de frågor som jag och Gunilla André har ställt — det är mycket viktigt. Dessa frågor är avgörande för hur det skall se ut här i landet efter valet, om det skall bli en utarmning av poliskåren eller en fortsatt utbyggnad som svarar mot den nivå som man som enskild medborgare har anledning att vänta sig.

Herr talman! Jag blev faktiskt ganska förvånad när justitieministern hävdade att vi gör det här till en inflammerad fråga och att vi inte framför våra argument på ett sakligt sätt. Jag försökte i alla fall i mitt anförande att objektivt redogöra för dessa förhållanden såsom de är i verkligheten. Justitieministern säger att det i budgetpropositionen kommer att finnas säkrare prognoser som skall utgöra grund för förslagen från regeringen när det gäller polismanstjänsterna. Det ser vi givetvis med tillfredsställelse fram emot. Nu tycker jag att vi redan har haft goda prognoser härvidlag. Enligt min mening borde rikspolisstyrelsen, med tanke på sina erfarenheter och kunskaper, mycket väl kunna göra de här beräkningarna. Beträffande det budgetår som börjar i juli kan jag nämna att rikspolisstyrelsen har hävdat att det skulle behövas en rekrytering av 460 personer för utbildningen, medan regeringen har kommit fram till siffran 150. Får jag sedan återkomma till min fråga om övertiden. Övertiden borde i alla fall ge oss en liten tankeställare. Anser justitieministern att de poliser som arbetar på övertid, motsvarande 800 polismanstjänster, gör detta alldeles i onödan?

Herr talman! Pär Granstedt har frågat socialministern om regeringen är beredd att ta initiativ till en översyn av systemet för uppräkning av skadelivräntor med hänsyn till inflationsutvecklingen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Som bakgrund vill jag först nämna att det finns lagstiftning som reglerar frågan hur skadeståndslivräntor skall skyddas mot förändringar i penningvärdet. Beträffande livräntor på grund av skadefall som inträffat efter utgången av år 1973 gäller enligt en särskild lag att livräntebeloppet ändras i takt med basbeloppet. Ändring får dock ske med högst 5 26 per år och i princip endast sådana år då basbeloppet har höjts mer än 5 70. Dessa regler har medfört att skadeståndslivräntorna har höjts med 5 90 varje år fr.o.m. 1975. Livräntor på grund av skadefall som inträffat före utgången av 1973 är värdesäkrade enligt andra författningar. Den begränsning för uppräkningen till 5 90 per år som jag nyss nämnde gäller inte för flertalet av dessa livräntor. De lagbestämmelser jag nu har redovisat innebär sammanfattningsvis att vissa grupper av livräntetagare — på grund av begränsningen till 5 96 årlig höjning — har drabbats av en eftersläpning i förhållande till övriga inkomsttagare. Detta problem har uppmärksammats tidigare. Riksdagen uttalade år 1980 med anledning av en socialdemokratisk motion att frågan om en förbättring av livräntetagarnas ställning borde bli föremål för utredning. Den dåvarande regeringen gav försäkringsinspektionen uppdraget att göra utredningen. Inspektionen överlämnade i november 1981 ett förslag till justitiedepartementet om förbättrad värdesäkring av skadeståndslivräntor. Förslaget remissbehandlades och fick ett positivt mottagande bland remissinstanserna. Under ärendets beredning i justitiedepartementet hölls i november 1982 överläggningar med företrädare för bl.a. försäkringsbranschen. Som en följd av dessa överläggningar kom försäkringsbolagen överens om att räkna upp livräntorna till en högre nivå än vad som följer av författningarna på området. Försäkringsbolagens överenskommelse innebär för det första att en engångshöjning av livräntorna gjordes per den 1 februari 1984 för att kompensera inflationen under tiden fram t.o.m. år 1982. För det andra skall bolagen årligen höja de på det sättet framräknade livräntorna med hänsyn till den årliga inflationen efter år 1982. Jag vill tillägga att denna ytterligare värdesäkring finansieras genom att man tar i anspråk s.k. överränta på medel som försäkringsbolagen har fonderat för de berörda livräntorna. Detta har den fördelen att det inte medför någon höjning av försäkringspremierna, något som är av intresse för både samhället och försäkringstagarna. Regeringen har ansett att frågan om en ytterligare värdesäkring av skadeståndslivräntorna har fått en tillfredsställande lösning genom försäkringsbolagens åtagande och att frågan om lagstiftning har mist sin aktualitet. Mot den bakgrunden beslöt regeringen i februari 1984 att inte för tillfället lägga fram något förslag till lagstiftning i frågan. Regeringen uttalade samtidigt att frågan om lagstiftning kan tas upp på nytt, om det finns skäl till det. Det har bara gått drygt ett år sedan försäkringsbolagens överenskommelse trädde i kraft. Regeringen har hittills inte ansett sig ha anledning att ta upp frågan på nytt. Mitt svar till Pär Granstedt blir alltså att regeringen redan har medverkat till en sådan förändring av systemet som han efterlyser.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Av svaret att döma förefaller det som om det problem som jag tog upp i interpellationen har fått en tillfredsställande lösning genom den frivilliga överenskommelsen, och det tycker jag naturligtvis är mycket glädjande. Samtidigt tycks det råda en viss oklarhet om vad som gäller på det här området. Anledningen till att jag tog upp denna fråga i en interpellation var att man hade tagit upp problemet från handikapphåll med mig. Det finns alldeles uppenbart handikappade som inte är medvetna om de nya regler som gäller. När jag själv försökte få klarhet i vilka regler som följs på det här området studerade jag gällande lagstiftning och blev medveten om att begränsningsreglerna finns kvar. Man kan ifrågasätta det förnuftiga i att lagstiftningen innehåller begränsningsregler som inte tillämpas. Den som i eget intresse eller av andra skäl genom att studera lagen försöker ta reda på vad som gäller möts där av begränsningsreglerna, och det är lätt hänt att man får uppfattningen att de också tillämpas. Det viktiga är givetvis att man har en ordning där livräntorna följer penningvärdesförsämringen. Men det är också angeläget att det klart och tydligt framgår vilka regler som gäller, så att de handikappade som uppbär skadelivräntor inte behöver sväva i osäkerhet om detta utan kan känna en trygghet. Jag vill fråga justitieministern om det inte finns anledning att, även om den frivilliga överenskommelsen följs på ett samvetsgrant sätt, anpassa lagstiftningen till den verklighet som råder och rensa ut de begränsningsregler som ändå inte tillämpas. De reglerna är såvitt jag förstår obsoleta, som det heter på juristspråk. Det är onödigt att ha begränsningsregler som man inte använder. Jag vill alltså, samtidigt som jag med tillfredsställelse noterar att det praktiska problemet tydligen är löst, ifrågasätta om lagstiftningen inte bör anpassas till verkligheten.
Herr talman! Att vi inte valde lagstiftningsvägen berodde helt enkelt på att det av en rad försäkringstekniska skäl, som jag inte skall gå in på här, hade blivit betydligt dyrare. Då hade premierna på den här typen av försäkringar stigit på ett sätt som vi inte hade kunnat acceptera. Om de omständigheter som gäller inte blivit tillräckligt kända, beklagar jag det, men såvitt jag känner till har det ändå gjorts vissa informationsinsatser från bl.a. försäkringsbolagens sida. Det är tråkigt om informationen inte har nått fram, men jag hoppas att Pär Granstedts och mitt samtal här har bidragit till att öka klarheten om vad som gäller.
Herr talman! Jag gör inte anspråk på att behärska alla de försäkringstekniska irrgångarna. Jag tycker bara att det är beklagligt om dessa försäkringstekniska kineserier skall leda till att lagstiftningen ger en felaktig information om vad som faktiskt gäller. Det måste vara otillfredsställande att man när man går till lagen möts av regler som inte stämmer med verkligheter. Vad som skulle erfordras är inte att någon ny lagstiftning införs, utan det gäller snarast att avskaffa begränsningsregler som inte längre äger tillämpning i verkligheten. Jag har dock inte förutsättningar att åstadkomma en lösning vad gäller den försäkringstekniska nöten, och jag får väl därför böja mig för beskedet att det skulle uppstå oacceptabla ekonomiska konsekvenser. Samtidigt tycker jag att det borde vara möjligt, med den kapacitet som vi har här i landet, att finna en lösning som innebar att lagen anpassades till verkligheten utan att det skulle leda till några orimliga merkostnader. Jag tycker att det är anmärkningsvärt om det inte skall vara möjigt. Under alla omständigheter tror jag att det vore bra om man fick bättre information, så att alla är på det klara med att man inte skall lita på lagen i det här fallet utan att det är en annan verklighet som råder — och i och för sig i det här fallet också en mycket bättre verklighet. Jag vill instämma med justitieministern i att det är värdefullt om den här debatten på något sätt kan bidra till den upplysningen. Men jag tror att det också behövs andra insatser. Jag tycker att det vore bra om man kunde ta sig en ny funderare på om man inte kunde hitta någon lagteknisk lösning som gjorde att man undanröjde denna egendomlighet som vi nu har i lagen.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att åstadkomma förutsättningar för myndigheterna att bevaka efterlevnaden av det s.k. porrbildsförbudet. Elisabeth Fleetwood syftar på bestämmelsen i brottsbalken angående otillåtet förfarande med pornografisk bild, ibland också kallad skyltningsförbudet. Enligt denna bestämmelse är det förbjudet bl.a. att på eller vid en allmän plats genom skyltning eller annat liknande förfarande förevisa pornografiska bilder på ett sätt som är ägnat att väcka allmän anstöt. Brott mot förbudet faller under allmänt åtal. Det innebär bl.a. att polisen skall inleda förundersökning, så snart det på grund av en anmälan eller av annat skäl finns anledning att anta att ett sådant brott har begåtts. Den som uppmärksammar överträdelser av skyltningsförbudet kan alltså anmäla det till polisen. Dessutom vet jag att polisen, t.ex. i Stockholm, fortlöpande har en viss spaningsverksamhet när det gäller detta förbud. Jag framhöll i kammaren för några veckor sedan att det i dag enligt min uppfattning förekommer yttringar av pornografi som klart överskrider gränsen för vad som rimligen kan accepteras av samhället och att frågan om att utvidga kriminaliseringen på området kommer att tas upp i samband med behandlingen av yttrandefrihetsutredningens betänkande Värna yttrandefriheten. Även skyltningsförbudets utformning kommer att övervägas i det sammanhanget.

Herr talman! Det är här fråga om lagstiftningens utformning. Jag är inte övertygad om att en avgränsning av skyltningsförbudet är det lämpligaste med hänsyn till de vedervärdiga alster som i dag bjuds ut på marknaden. Det är därför som jag har för avsikt att ta upp frågan också om den lagstiftningens utformning när vi överväger ett pornografiförbud i tryckfrihetslagstiftningen. Om sedan enskilda människor skall anmäla eller inte vill jag inte lägga mig i. Jag bara erinrar om att den möjligheten finns. Jag håller med Elisabeth Fleetwood om att information till handlarna är ett verksamt medel. Jag kan säga att jag inte heller har anledning att gå in i myndigheternas handläggning och tillämpning av lagstiftningen. Jag har ändå hört mig för hur polisen har gått till väga. I Stockholm är erfarenheterna att om polisen säger ifrån rättar man sig i butiken efter polisens tillsägelse. Då är det att komma ihåg att polisens tillsägelse måste ha sin utgångspunkt i den avgränsning som lagstiftningen har i dag. Jag upprepar att den avgränsningen kan vi ha anledning att titta ytterligare på.

Herr talman!

Att erbjuda alla, oberoende av social och ekonomisk bakgrund, en likvärdig och god utbildning är ett av de grundläggande målen för socialdemokratisk utbildningspolitik och för de skolreformer som socialdemokratin har haft inflytande över under de senaste 30 åren. Frågan om likvärdig utbildning för alla har flera dimensioner. Den berör dimensionering och lokalisering, dvs. utbildningens tillgänglighet, den berör studiefinansiering samt innehåll och arbetssätt i utbildningen liksom den enskildes behov av speciella stödåtgärder för att kunna tillgodogöra sig den erbjudna utbildningen. Stat och kommun har de senaste åren tvingats till ekonomisk återhållsamhet. Att detta skulle vara ett allvarligt hot mot enhetligheten i skolan saknar enligt min mening all grund. Verkligheten är den att vi i Sverige har en mycket enhetlig grundskola som nått långt i ambitionen att ge alla elever goda kunskaper. De variationer som finns mellan olika skolor och kommuner har delvis sin grund i det decentraliserade ansvar som finns på skolområdet. Det innebär bl.a. att kommunerna har ansvaret för de skolsociala insatserna. Jag har i dag ingen anledning att utgå ifrån annat än att kommunerna tar detta ansvar. Regeringen har också vid flera tillfällen framhållit att decentraliseringen på skolområdet inte får utformas så att den riskerar att äventyra den enhetliga utbildningsstandarden. Att skolan generellt sett fungerar bra hindrar självfallet inte att det på vissa punkter finns problem när det gäller att uppnå den höga ambition vi har. Fortfarande präglar kvardröjande ojämlikheter i samhället även skolan. I årets budgetproposition har statsrådet Göransson redovisat regeringens syn på hur skolan skall kunna fungera bättre också för den grupp ungdomar som inte fullföljer grundskolan på det sätt som avsetts. Även om det inte rör sig om någon stor andel av det totala antalet elever, finns det anledning att intensifiera arbetet med att förbättra skolan också för dessa. Därför har regeringen satt kampen mot utslagning som en av sina främsta uppgifter på skolområdet. Riksdagen har nyligen bifallit förslagen i propositionen om bl.a. fortlöpande kunskapskontroll, precisering av grundläggande färdigheter samt specialpedagogisk fortbildning för lärare. För att åstadkomma likvärdig och god utbildning för alla elever är det vidare viktigt att resurser avsedda för att ge extra stöd och hjälp till elever med särskilda behov också används för detta ändamål. Vi har i årets budgetproposition uppmärksammat även denna fråga. För gymnasieskolans del är det viktigt att skolan kan leva upp till den ökade efterfrågan på gymnasial utbildning som vi har haft de senaste åren. I propositionen föreslår jag därför att antalet intagningsplatser inom den s.k. direktramen ökas ytterligare. Jag föreslår också åtgärder för att gymnasieskolans förstärkningsresurs i fortsättningen skall användas mera målinriktat till förmån för elever med särskilda behov. Jag föreslår slutligen att resursen för stödoch samordnad specialundervisning skall ökas. På frågan om vilka åtgärder som regeringen kommer att vidta för att upprätthålla ett, som Björn Samuelson uttrycker det, ”fruktbart samband mellan skola och arbetsliv” kan jag i första hand hänvisa till propositionen om gymnasieskola i utveckling, som riksdagen tog ställning till i juni 1984. I denna proposition finns mycket av det som interpellationen efterlyser. Det försöksoch utvecklingsarbete som nu kommer att starta ute i kommunerna rör förbättrade kontakter mellan skola och arbetsliv i form av praktikinslag på alla linjer, regionalt arbetsmarknadsanknutna påbyggnadsutbildningar, varvad utbildning m.m. Genom linjespecifika specialämnen och yrkesinriktad påbyggnadsutbildning kommer alla studieförberedande linjer att få en bättre yrkeslivsanknytning, och genom bl.a. införandet av svenska som obligatoriskt ämne i alla årskurser på de yrkesinriktade linjerna får dessa en ökad bredd. Då det gäller yrkesutbildning på gymnasieskolenivå har regeringen också tillsatt en arbetsgrupp som före 1985 års utgång skall ge förslag om hur den yrkesinriktade gymnasiala utbildningen kan förbättras. En av gruppens viktigaste uppgifter är att se över sambandet mellan skola och arbetsliv samt hur övergången från utbildning till arbetsliv kan underlättas. Vidare har regeringen särskilt lyft fram frågorna om elevernas delaktighet i samhällslivet. Det handlar bl.a. om det utvecklingsarbete som nu påbörjas för att förstärka kulturens roll i skolan och som innebär att nya resurser tillförs skolan och elevernas egen skapande verksamhet poängteras. Regeringen har också tillsatt en särskild utredning inom ramen för demokratiberedningens arbete, som har till uppgift att under 1985 lämna förslag till hur elevernas inflytande och medansvar i skolan kan utökas. Inom de resurser som regeringen fördelat till verksamhet under Världsungdomsåret finns också många projekt som berör skolan och elevernas delaktighet i den miljö som närmast omger dem. Enligt min uppfattning så har vi i Sverige en bra skola. Detta förtjänar att upprepas, då debatten om skolan ofta ger intrycket av att det är problemen som överväger. Målen för den svenska skolan är satta mycket högt. Vi strävar efter en jämlik skola som kan erbjuda alla likvärdig utbildning, oberoende av social bakgrund. Vi har ännu inte nått ända fram, men framstegen har varit stora under den senaste 30-årsperioden. Regeringen är fast besluten att arbeta vidare mot de uppställda målen.
Då Björn Samuelson är förhindrad att ta emot svaret ger jag ordet till Maj